Fru talman! Jag vill börja med att instämma med statsministern på några punkter så att jag inte glömmer bort det i bataljdammet. Det gäller dels det som statsministern sade om utvecklingen i Baltikum, om det försiktiga hopp som vi alla hyser inför det som vi där kan se, dels det som statsministern sade om det skändliga som vi ser i Rumänien. Det var bra att det blev sagt också från regeringens sida. Jag vill också notera att statsministern i sitt anförande höll sig till de formuleringar om vår politik gentemot den Europeiska gemenskapen som denna kammare har lagt fast. Det är bra. Han kunde också vid tillfälle underrätta sin kabinettssekreterare om dessa formuleringar. Så till valanalysen. Ingvar Carlsson är litet missnöjd med de slutsatser som dragits om valrörelsen, valdebatten och valresultatet i olika delar av debatten. Han tycker att det var en bra valrörelse. Han tycker att det skall vara mycket siffror och litet idéer. Men har Ingvar Carlsson inte noterat att man t.o.m. i den socialdemokratiska pressens debatt tycker att det faktiskt var en torftig och litet fattig valrörelse när det gäller idéer och besked om framtiden som Ingvar Carlsson och socialdemokratin förde? Jag kan försäkra Ingvar Carlsson om att han kommer att få en stark opposition under dessa tre år, en opposition grundad på de idéer som vi är övertygade om behövs för Sveriges framtid. Vi skäms inte för våra idéer och vår ideologiska framtidsbas. Jag vill ställa en fråga till Ingvar Carlsson. Ärdet fortfarande verkligen socialismen som är socialdemokratins idé, recept och färdväg för framtiden? Ni böjer er för vinden, sade jag, och så är det. Och när man ser hur ni böjer er, ser man också vart ni i själva verket tror att vinden blåser. Läs Arbetets ledarserie efter valet! Böjer sig Arbetet åt vänster och vill ha mer socialism? Nej, Arbetet böjer sig åt höger. Man vill ha mer öppenhet och mer valfrihet. Arbetet vet vart vinden blåser. Läs vad Klas Eklund har skrivit i Dagens Industri i dag! Är det vänsterpolitik? Nej, det är högerpolitik som anbefalls. Och se på Ingvar Carlssons regeringsombildning! Vad innebär icke den om inte en framflyttning av positionerna för det som kallats kanslihushögern, vilket jag i och för sig gratulerar till. Och döm om förvåningen när man i Tiden, den idépolitiska tidskriften, läser en lång och utförlig artikel som i fråga om valfrihet för den offentliga sektorn rekommenderar tämligen identiskt den politik som vi moderater står för när det t.ex. gäller sjukvårdsförsäkringen. Välkomna på dessa bastioner i kampen för valfrihet! Vi har ingenting emot att det blir litet trängsel där, men erkänn gärna att det är dit som ni faktiskt är på väg. Jag vill därefter kortfattat beröra ett annat ämne. Bengt Westerberg tog upp Ingvar Carlssons hantering under de senaste veckorna och månaderna av frågan om Carl Lidboms ordförandeskap i den s.k. SÄPO-kommittén. Det var bra att Bengt Westerberg tog upp det. Jag vill bara säga att jag tycker att Ingvar Carlsson inte har handlagt den frågan på ett riktigt ärligt sätt, och det påverkar förtroendet. Ingvar Carlsson sade faktiskt en sak i valrörelsen och gav ett helt annat besked efter valet. Vi kan ha delade meningar, det är ingen skam i det, det är naturligt, och det skall förekomma, men vi skall vara ärliga mot varandra när vi ger besked. Men på den här punkten har Ingvar Carlsson inte handlat på ett riktigt ärligt sätt. Det tycker jag var synd. I slutet av mitt anförande försökte jag ta upp vissa idéer som jag tror att det är nödvändigt att vi diskuterar om vi vill vitalisera vår demokrati och vårt politiska system.

Är socialdemokraterna beredda att diskutera en sådan reform? Till sist vill jag säga något om skatten. Det som är den stora förändringen när det gäller kommunaloch landstingsskatterna, dvs. de skatter som hårdast drabbar dem som har litet lägre inkomster, är att det under den föregående mandatperioden var borgerliga kommuner, ofta med moderat ledning, som höll nere skatterna eller som t.o.m. sänkte dem. Det var bra, det gynnade människor och det möjliggjorde för dem att de fick den där privata konsumtionsutvecklingen. Nu har miljöpartiet med sina röster fört in de röda kommunalråden och de röda landstingsråden till maktens positioner. Då står vi inför en ny skattehöjningsvåg runt om i landet. Detta kommer att innebära att utrymmet för enskilda människor kommer att minska under den kommande mandatperioden. För detta bär ni och miljöpartiet gemensamt ansvaret.

Fru talman! Mot slutet av vårsessionen infördes det en utmärkt service här i kammaren, nämligen att talarstolen reglerades uppåt eller nedåt medan vi vandrade fram och tillbaka i kammaren. Jag skulle uppskatta om en liknande service kunde införas nu. När det gäller skattefrågan kan Olof Johansson och jag säkert diskutera den utan att behöva göra det här. Låt mig emellertid bara säga beträffande det avsnitt som Ingvar Carlsson citerade att jag i min tur refererade en utläggning som den förre partisekreteraren Göran Johansson gjorde i boken Makt och vanmakt. Det vore förmätet av mig att ha någon uppfattning om hur övervägandena går till inom centern, men jag utgår från att han visste vad han talade om när han uttryckte sig ungefär som jag gjorde i det där referatet. När det gäller att säga en sak före valet och en sak efter så använde inte jag i det här sammanhanget ordet vallöfte. De exempel som jag gav var exempel där socialdemokraterna försökte ge sken av ett besked före valet och sedan har hoppat av efter och valt en annan linje. Med all säkerhet har man gjort det just därför att man ville lugna ner debatten, slippa debatten, slippa en fortsatt diskussion före valet. Då har man avsiktligt gått ut och lurat väljare och andra, att det skulle hända någonting annat efter valet än vad som faktiskt händer. Jag tycker att Lidbomaffären, SÄPO-kommittén, som Carl Bildt också var inne på är ett exempel på detta. Lex Bratt är ett annat exempel. Om man nu driver igenom den här lagstiftningen, så strider det mot viktiga principer om meddelarskyddet. I stället för att avvakta den aviserade och möjligen tillsatta utredningen om meddelarskyddet tänker man alltså driva igenom denna lagstiftning. Det var inte detta som man gav besked om eller i alla fall ville antyda i den diskussion vi hade före valet. Om vi går längre tillbaka och jämför vallöften och resultat är det naturligtvis inte svårt att hitta exempel från perioden 1982-1985 där socialdemokraterna inte har förverkligat sina vallöften. 1982 var det viktigaste vallöftet att man skulle öka bostadsbyggandet. I verkligheten gjorde man precis tvärtom. 1985 lovade Ingvar Carlsson bl.a. oförändrat skattetryck. Jag vet åtminstone att Kjell-Olof Feldt gjorde det i den avslutande debatten inför valet det året. Men efter valet höjdes skattetrycket kraftigt, och jag vet att Ingvar Carlsson sedan dess har lovat att skatten så småningom skall ner till 51,5 26 igen. Inget steg har emellertid ännu tagits i den riktningen. Låt mig så ta upp ett par av de frågor som jag berörde också i mitt huvudanförande, bl.a. handikapputredningen. I de direktiv som handikapputredningen har fått sägs det att den skall arbeta med sikte på att man skall använda oförändrade eller minskade resurser inom handikappområdet. Det innebär alltså att förutom att uppmärksamma och föreslå åtgärder på olika områden, där handikappade behöver standardförbättringar, skall utredningen lägga ner tid på att föreslå lika omfattande eller större besparingar. Jag tycker faktiskt det är onödigt att ge sådana direktiv till handikapputredningen, för det går enligt min uppfattning inte att göra några stora besparingar på handikappområdet. Däremot finns det avsevärda brister som behöver avhjälpas. Hur majoriteterna kommer att se ut i riksdagen när vi skall avhjälpa dessa brister får vi se. Men nu har alltså regeringen med statsministern i spetsen gett direktiv till den här utredningen att också föreslå besparingar. Därför vill jag upprepa min fråga till Ingvar Carlsson: Kan statsministern ge ett enda exempel på någon nedskärning inom handikappområdet som han tycker att utredningen skall överväga? Bara ett enda exempel begär jag. Kan statsministern inte ge något sådant exempel måste konsekvensen rimligen vara att direktiven ändras, så att inte utredningen får hålla på med en mängd onödigt arbete. Så, fru talman, några ord om Naturskyddsföreningens enkät. Jag har framför mig resultatet av enkäten. Under rubriken ”Vad lovar de att göra” redovisas Naturskyddsföreningens krav och partiernas svar. Ett krav lyder: Inför en naturvårdsgräns för skogsbruket längs fjällkedjan. När den frågan var uppe i riksdagen i våras, närmare bestämt den 13 april, sade socialdemokraterna nej till vårt förslag. I enkäten säger de ja. Ett annat krav lyder: Avskaffa 5:3-bidraget som stöder avverkning av äldre s.k. skräpskog. När frågan var uppe i riksdagen i våras röstade socialdemokraterna emot vårt förslag att detta bidrag skulle tas bort. I enkäten svarar de ja. Ytterligare ett krav från Naturskyddsföreningen lyder: Inför ett särskilt miljöanslag i utvecklingsorganet SIDA:s budget på minst 250 milj.kr. per år. Frågan behandlades i riksdagen den 27 april och socialdemokraterna gick emot. I enkäten säger de ja. Ett annat krav lyder: Undantag för all framtid minst 1 90 av den s.k. produktiva skogsarealen nedanför fjällkedjan från skogsbruk. När frågan behandlades i riksdagen den 7 juni sade socialdemokraterna nej. I enkäten svarar de ja. Häromdagen, när frågan diskuterades i riksdagen, gav Birgitta Dahl och Lena Hjelm-Wallén utomordentligt svävande besked på de här punkterna. Min fråga till Ingvar Carlsson är: Vilka besked från socialdemokraterna gäller? Är det era ställningstaganden i kammaren under våren eller är det de besked som ni gav till Naturskyddsföreningen under valrörelsen? Det borde gå att svara ganska enkelt på den frågan.

Fru talman! Jag tycker det var utomordentligt bra att Ingvar Carlsson tog upp den rumänska situationen och det planerade övergrepp mot människors liv, livsstil och boplatser som pågår i Rumänien. Jag vill helt instämma på den punkten. Jag vill också säga att det som har hänt i Sjöbo är naturligtvis ett stort gemensamt samhällsproblem. Jag har haft anledning att i någon mån också personligen fundera över detta, av kända skäl. Jag tar det här på djupaste allvar även av den anledningen att man så väl märker att det finns många — alltför många — missförstånd i den svenska opinionen om vad den svenska invandringsoch flyktingpolitiken innebär. Jag tror att vi har ett utomordentligt stort ansvar i denna kammare att se till att handläggningstiderna förkortas, att invandrarverket får de resurser som krävs och att de som kommer hit, de som tvingas komma hit, ges en chans att försörja sig så snabbt som möjligt genom eget arbete. Härvidlag skapas många missförstånd då det gäller viljan att arbeta eller ej. Jag har ett minne från valrörelsens slutskede, när jag besökte köket i Södersjukhuset här i Stockholm, som alla patienter — ett par tusen — är beroende av. Vad finner man där? Det är en arbetsplats med 30 26 vakanser och anställda av 20 nationaliteter. Arbetsledningen är av svenskt ursprung. Vad säger oss detta? Jo, det säger oss flera olika saker, bl.a. att många människor inte förstår hur vi i vårt samhälle — medvetet eller omedvetet — har gjort oss beroende av invandrare. Vi klarar oss inte utan dessa invandrare, dessa flyktingar, som vill göra en arbetsinsats här. Dessutom säger det en del om krisen när det gäller personalsituationen i våra storstäder, som jag talade om i mitt inledningsanförande. Jag vill gärna upprepa de frågeställningarna. Det här är allvarliga frågor, och det kanske upplevs som en häftig övergång att jag har varit glad och sprallig, som Ingvar Carlsson sagt. Jag bjuder gärna på det, men det skall vara i rätt sammanhang. Jag har under den här valrörelsen — min första som partiledare — upplevt mycken vänlighet mot centerpartiet och mot mig personligen, och då blir man glad. Det visade sig att väljarna tyckte på samma sätt, och de gav oss sitt förtroende. Jag anser att diskussionen mellan partierna i allmänhet vinner på att den sker i avspända former, men då måste vi kunna lita på varandra. Jag är litet irriterad över en del som har hänt efter valet, men jag skall inte ta upp det i detta sammanhang. Några saker som Ingvar Carlsson sade i sitt anförande vill jag kommentera. Jag tycker inte att verkligheten stämmer riktigt med den analys och de konsekvenser som framgår av Ingvar Carlssons ord. Han säger bl.a. att rättvisan blir inte större av att man skapar ökade eller helt nya klyftor. Jag håller med om det. Men det är ju då som det blir så obegripligt att man ger sig på de äldre som råkar bli sjuka och avskaffar friåret. Jag förstår inte hur detta stämmer med synsättet att man inte skall sänka skatten för dem som tjänar under 70 000 kr. per år, för de har fått sitt tidigare, som Ingvar Carlsson sade i en utfrågning före valet. Genom höjt grundavdrag, något som vi var överens om under den förra valperioden, har de fått sitt tidigare, men vi vet ju att höjt grundavdrag innebär att man sänker skatten för alla, mest för dem som har de största inkomsterna, för det slår ju så med en progressiv skatteskala. Jag förstår inte den där invändningen, och jag förstår inte talet om att det är just rättvisan som sitter i högsätet när socialdemokraterna handlar i verkligheten. Då det gäller skolan, läromedlen och lokalerna är saker och ting på gång, säger Ingvar Carlsson. Ja, men man övervältrar hela den ekonomiska bördan på kommunerna. Därmed får man också den fördelningspolitiska diskussionen om kommunalskatterna som fördes här tidigare. Kommunalskatten är tyngst för de allra flesta inkomsttagare. Man måste komma upp i 350 000 kr. i beskattningsbar årsinkomst för att statsskatten skall bli tyngre. Den här utvecklingen vill vi inte ha. För vårdens del säger vi: Uppvärdera de människovårdande arbetsuppgifterna! Då måste vi också vara med och betala från riksplanet. De folkhälsobefrämjande skatterna måste höjas. Miljöavgifterna har en direkt koppling till hälsosituationen osv. Detta är viktigt ur fördelningssynpunkt, och jag skulle gärna vilja ha en kommentar från Ingvar Carlsson beträffande hur denna verklighet stämmer med vad han har sagt i talet i dag. Jag skall gärna också återkomma till vad han sade i talet om rovdrift och utsläpp, att vi under 50 och 60-talen började ifrågasätta detta. Men varför är det då så att problemen upplevs bli större och större och även i realiteten har blivit det? Det finns många förklaringar till det. Jag tycker inte att vi har någon anledning att slå oss till ro med den ekologiska situation som vi har för närvarande i vårt land eller i världen.

Fru talman! I natt kl. 1, när jag talade med Aftonbladet, och i morse kl. 7, när jag talade med Expressen, kom vi vid båda tillfällena överens om att mitt tal säkerligen kunde angripas på många punkter, eftersom det är en övergripande skildring av våra visioner och vägar. Så har inte direkt varit fallet, men jag fick i alla fall lust att besvara två yttranden. Carl Bildt talade om den socialistiska döden och om den röda vågen. Han kanske skall tänka över hur valet egentligen har vuxit fram, om det inte möjligtvis var så att folkpartiet och moderaternas kritik av oss i valrörelsen spelade in och gjorde att miljöpartiet fick bättre hjälp från de andra partierna. Med hjälp menar jag då erbjudande i kommunaloch landstingspolitiken beträffande platser där. Jag har själv erfarenhet från Solna kommun. Efter förra valet hjälpte vi socialdemokraterna till makten, eftersom det fördjupade demokratin på ett fint sätt genom att alla småpartier i Solna fick mycket större möjligheter att följa medi politiken, hjälp med lokaler osv. När vi då inte fick någonting från den borgerliga sidan men däremot denna möjlighet att fördjupa demokratin från den andra sidan, var det en självklarhet att vi valde socialdemokraterna. Sedan visade det sig att socialdemokraterna inte höll de löften som de gav oss. Därför överlade vi mycket om att stödja den borgerliga sidan den här gången. Men vår vågmästarroll försvann i och med att folkpartiet och socialdemokraterna gick samman. Nu kan man fråga sig om det var folkpartiet som visade sin rätta färg eller socialdemokraterna. Jag tycker att detta skall lära alla, till nästa gång, att vi inte stödjer block utan idéer. I det här fallet är det självklart att vi, för att få gehör för våra idéer, tar de bästa erbjudandena. Sedan vill jag också ge en liten kommentar till Olof Johansson, som tyckte att det var dystert att vi stod och viftade med hotet att bilda valkartell tillsammans med socialdemokraterna och vpk för att komma in i utskotten på centerns bekostnad. Det förslaget lades fram, som en möjlighet, men det var aldrig vår avsikt att stödja det. Vi hade aldrig gått med på att sko oss på centerns bekostnad.

Fru talman! Jag började att besvara frågor redan i mitt inledningsanförande, och jag skall fortsätta med det. Men jag kanske kan få svar på de två frågor som jag ställde i mitt inledningsanförande. Den första är: Existerar det borgerliga alternativet fortfarande? — Här gör Olof Johansson en stor sak av det s.k. friåret. Det ligger till på det sättet att pensionärerna kommer att få betala en viss avgift, om de inte har en mycket dålig ekonomi — flertalet pensionärer 40 kr. och en del 55 kr. per dag. Då får de tre mål mat, tvätt och den vård och omsorg i övrigt som behövs. Det är vad också löntagare och andra får betala. Men Olof Johanssons löfte är inte mycket värt när folkpartiet och moderaterna säger absolut nej till det, och det är ändå i en borgerlig trepartiregering som Olof Johanssons löfte skulle ha något värde. Detsamma gäller Olof Johanssons uttalande om människor med låga inkomster. Folkpartiet vill höja skatten medan Olof Johansson utlovar lägre skatt. Då är inte det löftet heller värt någonting. Nu förstår jag bättre Olof Johanssons glädjefnatt på valnatten. Han kände att han kunde fortsätta argumentationen från valrörelsen. Hade ni vunnit valet, då hade verkligheten tvingat sig på er. Jag vill därför ställa ytterligare en fråga: Har ni inga ambitioner kvar, ni tre borgerliga partiledare, när det gäller det borgerliga alternativet? Jag skulle vilja påminna Bengt Westerberg om den fråga jag ställde. Bengt Westerberg talade utomordentligt väl om de äldre och handikappade. Det var den socialliberala sidan av folkpartiet. Men vad är den värd när Carl Bildt dessförinnan stått här och sagt att moderaterna prioriterar skattesänkningar. Det går inte att sänka skatten och samtidigt bygga ut den sociala välfärden. Därför måste jag ändå, även om det nu är efter valet, ställa frågan: Vad är folkpartiets löfte värt om ni skulle få en chans att förverkliga det? Jag skulle inom avdelningen omprövningar ändå vilja ställa frågan: Har ni inte inom folkpartiet funderat över om förslaget till vårdnadsbidrag var så klokt? Är folkpartiet nu, efter valet och med hänsyn till den reaktion vi har fått inte minst bland kvinnorna, berett att säga att vårdnadsbidraget inte var någon bra lösning och att ni nu i stället tillsammans med socialdemokraterna vill satsa på en utbyggd föräldraförsäkring? Centern försöker i dag markera sina vänsterpositioner. Men för en dryg månad sedan var det viktigaste målet att regera ihop med de två högerpartierna, som jag tog mig friheten att kalla dem under valet. Nu skall vi testa centern: Vi har ett förslag som innebär att man inte skall kunna utnyttja kommanditbolag ur skattesynpunkt. Vi har förslag om den s.k. valpskatten. Kommer centern i fortsättningen att sluta upp bakom dessa förslag och därmed stödja en socialdemokratisk politik? Kommer centern att lägga ned sitt motstånd mot alla de förslag som handlar om skärpt förmögenhetsbeskattning, omsättningsskatt på aktier och beskattning av reavinster av olika slag, som syftade till att åstadkomma ökad rättvisa i samhället? Annars är Olof Johanssons uttalande om ökad rättvisa och minskade klyftor inte värt ett dugg. Jag vill också säga några ord till Lars Werner. Det är riktigt att vpk har ökat med 0,4 96. Jag ber att få gratulera. På ett sätt förstår jag Lars Werners glädje. Efter alla problem med Viola Claesson och Jörn Svensson har läget nu stabiliserats, såsom jag upplever det utifrån. Men man skall kanske trots allt inte överdriva den ideologiska betydelsen av de 0,4 procenten, Lars Werner. Kanske inte alla inom dessa 0,4 96 kom till vänsterpartiet kommunisterna av ideologisk övertygelse. Jag gratulerar gärna ett parti som går framåt, men jag försöker bara återställa proportionerna. Jag skall besvara Lars Werners fråga om skatten. Bengt Westerbergs problem var att han ville höja skatten för människor med låga inkomster. Lars Werners problem är att han i sin skatteskala inte har sett till de heltidsarbetande människorna. Det visade sig i TV:s utfrågning av Lars Werner att en typograf med 160 000 kr. om året skulle få 2 800 kr. i höjd skatt. Jag tror att vpk faktiskt i sin iver att utforma en skatteskala att använda i valdebatten inte har uppmärksammat problemet att också de heltidsarbetande har rätt till en rimlig nettoeffekt efter det att skatten är dragen. Eftersom både Lars Werner och jag är från Tyresö och Carl Bildt brukar kritisera oss för att vilja höja skatten vill jag bara konstatera att Lars Werner och jag bor i den kommun som 1988 sänkte skatten mest av alla kommuner. När det väl finns inkomster och man har klarat utgifterna är alltså de som brukar utgöra vänstermajoritet inte ointresserade av att sänka skatten. Vill Carl Bildt studera hur man sänker skatten rejält — åk ut till det vackra Tyresö två mil utanför Stockholm. Där har socialdemokraterna omsatt talet om skattesänkning i praktisk gärning. Jag vill också säga till Carl Bildt att tiden är öppen för alla åsiktsriktningar. Bl.a. har den moderate ledarskribenten Mats Svegfors skrivit: Vi tror på våra grundidéer och är därför inte rädda för att gå med på en debatt, med kritiska synpunkter, i vår egen tidskrift. Bengt Westerberg: Koldioxid är en allvarlig fara, och vi skall agera med all kraft för att minska riskerna. Vi är överens om en kärnkraftavveckling till år 2010. Så till vida är problemet gemensamt. Hur skall vi lösa detta, frågade Bengt Westerberg. Låt mig nämna tre viktiga punkter: 2. Effektivare energiproduktion, som innebär satsning på spillvärme och motkraft. Jag vill dessutom åberopa vad Bert Bolin har påpekat flera gånger — vår kanske främste expert på detta område. Han säger: Sveriges nuvarande utsläpp av freongaser spelar i Sverige ungefär lika stor roll för att ändra klimatet som de totala utsläppen av koldioxid på grund av fossilbränsleanvändning, dvs. all användning av kol, olja och naturgas tillsammans. Jag vill när det gäller pensionärernas möjigheter att arbeta i större utsträckning svara Bengt Westerberg att vi är överens om önskvärdheten i detta. Vi skall alltså försöka åstadkomma ett större ekonomiskt utbyte av förvärvsarbete, och vi skall återkomma med våra konkreta förslag på den punkten. Bengt Westerberg frågade om handikapputredningen både i sitt inlägg och i den första repliken. När vi utfärdar direktiv till utredningar skriver vi generellt att utredningarna skall visa hur de skall finansiera sina förslag — och jag tror faktiskt att detta påbörjades på Bengt Westerbergs tid som statssekreterare i finansdepartementet. Men låt mig understryka, eftersom Bengt Westerberg har kopplat sina uttalanden till den nya handikapputredningen, att flera betydande handikappolitiska reformer har kunnat genomföras under senare år som ett resultat av utredningar som omfattas av dessa direktiv. Som framgår av regeringsförklaringen kommer regeringen fortsättningsvis att särskilt uppmärksamma handikappområdet. Fru talman! Jag skulle också vilja försöka svara Olof Johansson. Som bekant, Olof Johansson, avstod jag från att angripa centern centralt när det gällde Sjöbo i valrörelsen. Jag tyckte det var viktigt att vi fick en så stor samstämmighet som möjligt. Jag uttryckte t.o.m. uppskattning av Olof Johanssons egna uttalanden i den frågan. Men jag måste säga nu att jag tycker att arbetsgivarna icke tar ett rimligt ansvar, när de icke ens i dagens pressade läge med brist på arbetskraft anställer invandrare som går arbetslösa. Det vore bra om vi fick ett uttalande från Olof Johansson på den punkten, så att vi ökar pressen på arbetsgivarna. När det gäller jordbruket är det riktigt att vi vill ha en bred debatt i den frågan. Olof Johansson efterlyste socialdemokraternas åsikt, men Olof Johansson kanske själv skulle kunna bidra med ett besked om var centern står i den frågan, vad man har för konstruktiva uppslag. Till slut, fru talman: Olof Johansson ställde en fråga om ökade nordiska kontakter inför EG-förhandlingarna. Svaret är ja, det är önskvärt med sådana kontakter. Vi har i själva verket redan påbörjat det arbetet.

Fru talman! Får jag bara erinra om att den förre talmannen lovade att vi skulle få en snabbare maskin i den här talarstolen. Det är ett annat sätt att lösa det problem som Bengt Westerberg tog upp. Så till Ingvar Carlsson vad gäller kommunalskatten i Tyresö. Vad som inträffade där var att kommunfullmäktige röstade igenom det moderata budgetförslaget. Detta möjliggjorde en skattesänkning, som röstades igenom av socialdemokrater och av moderater i Tyresö. Det var faktiskt så det gick till. Det visar att det är moderat budgetpolitik som är förutsättningen för att man skall kunna sänka skatten. Men även socialdemokrater inser ibland detta faktum. Så till miljöpartiet. Jag lyssnade med stort intresse till Anna Horn af Rantziens inledningsanförande, och jag tycker det vore fel att vi alla i denna debatt gick förbi de framtidsperspektiv som där skisserades. Jag tror inte att vi kan gå tillbaka. Det skisserades upp en vision, en dröm, av byn med det litet gammaldags jordbruket med hästen och den kollektiva arbetsinsatsen för att lösa olika uppgifter. Det är en dröm om ett samhälle som faktiskt en gång var men där det romantiska skimret då kanske inte var så framträdande, ett samhälle som vi har lämnat bakom oss. Jag tror på möjligheten att lösa de miljöutmaningar som vi i Sverige, hela den utvecklade världen och utvecklingsländerna står inför. Jag tror att den möjligheten finns, och jag är dessutom optimist i den delen att jag tror att vi kan göra detta utan att vända industrisamhället och välfärdssamhället ryggen, utan att sluta oss i förhållande till omvärlden. Jag tycker ibland när jag lyssnar på miljöpartiets drömmar att det finns en tendens att kasta ut barnet med badvattnet. Så till den kommunala situationen. Miljöpartiet har valt det socialistiska blocket runt om i nästan alla kommuner i detta land. Det har man säkert skäl att göra — jag vill inte påstå något annat. Det jag vill säga är bara: Varför kunde ni inte ha sagt detta före valet? Den socialdemokratiska miljöpolitiken har inte förändrats efter valet — det är ungefär samma politik. Den kunde ha bedömts då. Varför gav ni inte besked före valet om hur ni skulle göra efter valet? Det tycker i alla fall jag att man skall göra. Så till Ingvar Carlsson igen. Jag ställde inte så många frågor. Jag brukar inte göra det, för jag vet hur besvärligt det är att besvara dem alla, men jag ställde en enda fråga. Den rörde socialdemokratins inställning till socialismen. Jag upprepar frågan, eftersom jag inte fick något svar på den. Är det verkligen så att socialismen är er framtidsidé? Lars Werner säger att han fortfarande tror på socialismen. Något annat skulle i någon utsträckning förvåna mig. Men fakta är ju att varhelst dessa socialistiska idéer, dogmer och doktriner har genomförts har resultatet blivit politiskt förtryck, ekonomisk fattigdom, stagnation, stillastående och tillbakagång. Det gäller alla socialistiska länder utan undantag. Det gäller också när man i öar i marknadsekonomiska samhällen har försökt genomföra socialistiska idéer. Det må vara på bostadspolitikens område eller på något annat område. Det fungerar helt enkelt inte. Det kan också vara mitt svar till Lars Werner. Så ställde Lars Werner den här frågan till mig eller oss moderater: Tror ni verkligen inte att det finns några problem med närmandet till EG och med Sveriges deltagande i uppbyggandet av detta nya gränslösa Europa? Jo, självfallet. Det finns väldigt många problem, som vi gemensamt måste ta oss an under de kommande åren här i denna kammare. Men i dessa problem ligger också oerhörda möjligheter för framtiden, nämligen att vi gemensamt med andra europeiska stater, länder och folk, skall försöka att lösa de problem som den gamla nationalstaten har blivit för liten för. Vi måste samverka över gränserna i Europa för att bemästra miljöproblemen, för att säkra den tillväxt i framtiden som är förutsättningen för att vi skall kunna klara välfärd, trygghet och sysselsättning. Javisst, det ligger många problem framför oss i den europeiska utvecklingen, men vi kan inte rygga tillbaka för dem. Problemen är där för att lösas. Klarar vi inte av att lösa dem, så klarar vi inte heller av att bygga en bättre framtid.

Fru talman! Låt mig första ta upp skattefrågan. Både låginkomsttagarnas skatter och marginalskatter har diskuterats. Det förslag som regeringen har aviserat — vi har ännu inte sett det i dess konkreta utformning — innebär att man höjer skatten för låginkomsttagare. En person som har en oförändrad nominell inkomst nästa år, 70 000, 60 000 kr., kommer att ha mindre köpkraft till följd av det skatteförslag som regeringen lägger fram. Orsaken därtill är naturligtvis att inflationen urholkar värdet av de pengar man har kvar när skatten är betald. Därmed räcker pengarna till att köpa mindre. Det finns inget inflationsskydd i regeringens skatteskala. Därför kommer köpkraften att minska för personer med lägre inkomster. Det tycker jag är värt att kritisera, men det är inte alls från den utgångspunkten som t.ex. Lars Werner framför kritik mot regeringen. Lars Werner ställer frågan: På vilket sätt kan låginkomsttagare bli hjälpta av sänkta marginalskatter? Svaret på den frågan är tvåfaldigt. För det första kan sänkta marginalskatter leda till att vi får lugnare avtalsrörelser, och därmed kan vi dämpa inflationstakten. De som har störst glädje av det är just låginkomsttagarna. Nu lever vi med höga avtal som ger större löneökningar och en högre inflation än i andra länder, vilket urholkar köpkraften för låginkomsttagarna. De har verkligen ingen glädje av det system som vi för närvarande har. För det andra finns det i dag många människor som tycker att det inte lönar sig att arbeta. De avstår från arbete och ägnar sig i stället mer åt egna aktiviteter. De som förlorar på det är naturligtvis inte de som avstår. De tycker att den egna fritiden, de egna aktiviteterna är mer värda än det som de får ut av att utföra ytterligare arbete. De som förlorar är alla skattebetalare — man får ett mindre bidrag till skatten — och de som inte kan få del av de tjänster som dessa personer kan göra. Det kan vara fråga om läkaren som opererar, sjuksköterskan som ger omvårdnad och mycket annat. Det är därför vi skall sänka marginalskatterna, inte för några rika människors skull utan för de många människornas skull. Får jag i anslutning till detta också ta upp en tanke som finns i Anna Horn af Rantziens huvudanförande, nämligen den tanke som miljöpartiet också tidigare har torgfört om att vi på olika sätt skall försöka stimulera människor att avstå från förvärvsarbete. Jag har svårt att förstå den tanken. Alla har nämligen redan i dag möjligheten att låta bli att förvärvsarbeta. Som jag sade i mitt inledningsanförande tror jag att huvudproblemet under 1990-talet och framöver kommer att vara att i stället få människor att åta sig att arbeta mot betalning för att vi t.ex. skall klara vården och omsorgerna. Detta bekymmer har också miljöpartiet upptäckt. Om vi på olika sätt uppmuntrar människor att avstå från att arbeta kan det vara svårt att klara försörjningen med arbetskraft inom viktiga områden. Då har miljöpartiet aktualiserat den något befängda tanken att införa någon form av tjänsteplikt inom vården och omsorgerna. Det är min bestämda uppfattning att det krävs en så stor professionalism för att göra bra insatser inom de områdena att de insaterna inte kan klaras av några tjänstepliktiga eller värnpliktiga amatörer. Det är därför jag är så kritisk mot de tankegångar som Anna Horn af Rantzien och miljöpartiet framför. Ingvar Carlsson svarade nu på min fråga om handikapputredningen, men hans svar var inte ett dugg mer tillfredsställande än det svar som Bengt Lindkvist gav mig härom dagen då vi hade en frågedebatt i samma ämne här i riksdagen. Jag är naturligtvis medveten om att regeringen är oförhindrad att lägga fram vilka förslag som helst oavsett vad utredningen sysslar med, och detä gäller inte bara när utredningen är klar med sitt arbete utan också dessförinnan. Problemet är emellertid att regeringen uppdrar åt en parlamentarisk utredning att utöver att lägga förslag som är viktiga på handikappområdet för att förbättra standarden för handikappade också lägga ned tid på att komma på besparingar. Jag vill därför ställa min fråga för tredje gången till Ingvar Carlsson: Kan Ingvar Carlsson ge ett enda exempel på en besparing på handikappområdet som den här utredningen skall redovisa eller överväga i sitt fortsatta arbete? Om inte Sveriges statsminister, som har givit direktiven, kan ge ett enda exempel, hur skall då parlamentarikerna komma på exempel i långa banor som skall finansiera de omfattande förbättringar som behövs på det här området? Det är inte rimligt att ge nolldirektiv till en utredning som skall syssla med handikappfrågor. På många andra områden kan det vara rimligt att överväga omprioriteringar inom området, för det är de direktiven säger, men inte när det gäller handikappade. På det området behövs verkligen omfattande förbättringar. Vi i folkpartiet är beredda att ställa upp i utredningen och hjälpa till att tänka ut vilka förbättringar som behöver genomföras, men de besparingar som Ingvar Carlsson har gett direktiv om att utredningen skall ta fram, de får den socialdemokratiska delen av utredningen själv syssla med; åtminstone kommer folkpartiets representanter inte att delta i den delen av utredningsarbetet. Till sist, fru talman, till frågan om energin. Ingvar Carlsson gav en del besked som jag hade väntat mig och som i och för sig är positiva om hushållning och effektivare produktion. Vi har självfallet inga invändningar mot sådana saker. När Ingvar Carlsson emellertid ser gas som ett huvudalternativ till kärnkraften, då är detta ingen väg att nå det andra mål som vi har satt upp, nämligen att vi inte skall öka belastningen av koldioxid. Gas kan vara alternativ till kol och olja, därmed kan vi minska den totala koldioxidbelastningen, men den är inte ett alternativ till kärnkraften. För att nå det andra målet måste vi satsa på bioenergi och vindkraft, det är i praktiken de enda två alternativ som står till buds. Min fråga till Ingvar Carlsson kvarstår alltså: Vad tänker regeringen göra för att se till att den satsningen blir framgångsrik och för att vi skall klara båda målen: avvecklingen av kärnkraften och inga ytterligare utsläpp av koldioxid?

Fru talman! Jag skall inte lägga mig i debatten mellan Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg, men jag kan konstatera att då man försöker lösa en del av problemen på handikappområdet inom befintliga ekonomiska ramar har detta inneburit att man ökar kostnaderna någon annanstans. Snålar man på bilstödet till dem som är över 49 år ökar omedelbart färdtjänstkostnaderna i stället. Detta är ju ofta en effekt man får då man omfördelar inom ramen. Låt mig återgå till ett uttalande som Ingvar Carlsson gjorde i sitt inledningsanförande, då han med hänvisning till 1950 och 1960-talen sade att sedan dess har stora framsteg gjorts på både miljöns och arbetsmiljöns områden. Det är klart att medvetenheten har ökat och mycket har gjorts, men frågan är om utvecklingen ännu går i rätt riktning. Vi är nämligen fortfarande i den situationen att vi inte vet om vi ens har passerat gränser utan återvändo när det gäller uttunningen av ozonskiktet. Katastrofhoten på en mängd områden upplevs av allmänheten som verkliga hot, och det är därför som allmänheten under den gångna valrörelsen har ansett att miljön är den viktigaste frågan av alla. Detta har minsann märkts, till skillnad från hur det var under tidigare decennier, på 1960 och 1970-talen, då allmänheten bortsett från kärnkraftsfrågan ofta var mycket litet med på noterna. Ett ord till Anna Horn af Rantzien. Miljöpartiet borde offentligt ha deklarerat, det var det jag ville få fram, att ni inte stödde valkartellsidéen. Jag har nämligen tidigare genom våra ombud vid förhandlingarna fått bekräftat och i dag här i salen fått bekräftat från dem som var med vid förhandlingarna att ni aldrig tog avstånd från tanken på kartellbildning med socialdemokraterna och vpk. Även om det inte var er avsikt att en sådan skulle drabba just centerpartiet, så hade det ändå blivit följden. Den rapporten har jag fått från dem som var med vid förhandlingarna. Ingvar Carlsson har irriterats över att jag tog upp friåret. Jag vill bara slå fast en sak, nämligen att 40 kr. om dagen är stora pengar för dem som inga pengar har, för dem som bara har vanlig folkpension och kanske pensionstillskott. Denna fråga handlar om att kunna behålla sitt boende i någorlunda oförändrad form och att kunna känna tryggheten under den period då man vårdas på sjukhus att man skall kunna komma tillbaka till sin invanda miljö. Jag tycker att Ingvar Carlsson gör det alldeles för lätt för sig då han påstår att det som jag säger inte betyder någonting, att jag inte har de andra partierna med mig i denna fråga. Plötsligt gäller olika spelregler för olika partier i den här församlingen. Jag har tidigare försökt tala om, det är ingen som har nappat på det, att väljarna nu har sagt att det i ökad utsträckning framöver är riksdagen som skall fatta besluten. Makten har förskjutits från regeringskansliet till riksdagen. Det är den parlamentariska innebörden om man inte springer i regeringskansliet och träffar förhandsuppgörelser. Demokratin skulle vinna på att det som sker sker här, i utskotten och i riksdagsarbetet i övrigt. Då är socialdemokraterna i exakt samma situation som alla andra partier i denna riksdag, bortsett från att ni har regeringsmakten och därmed en initiativskyldighet. Det finns i så fall ingenting i socialdemokraternas minoritetsställning som ger Ingvar Carlsson möjlighet att ställa ut löften, han måste alltid fråga någon annan först. Det är klart att det finns förhandsbesked om bensinskattehöjningar och annat, men det är en annan sak. Därför tar jag definitivt avstånd från den här sortens blockpolitiskt snack, för det är precis vad det är, där partierna behandlas olika och detta görs till ett slagnummer. Jag vill dessutom tillägga om glädjen på valnatten att jag var glad redan före valnatten. Det var många som sade det. Jag skall gärna försöka fortsätta att vara glad även om det är ansträngande ibland. Socialdemokraterna vill testa centern, som de säger. Javisst, vi kommer självfallet att sakligt pröva alla förslag som ni lägger fram här i riksdagen, precis som vi alltid brukar göra. En del av de förslag som ni lägger fram tänker ni inte igenom själva först, utan ni låter riksdagen tänka igenom dem. Valpskatten är ju ett typexempel på just detta. Vi vet fortfarande inte vilka effekter som kommer i slutändan av den skatten. Ändå höjs den till skyarna av er. Jag skulle vilja säga att valpskattens effekter nog är mer osäkra än hundskattens. När det gäller arbetsgivaransvaret gentemot invandrare vill jag gärna säga att detta har påpekats i våra motioner från i våras bl.a. Självfallet finns det anledning att hårt markera detta. Jag skulle också ha velat säga någonting om EG, men jag måste lämna det. Jag fick ändå ett svar av Ingvar Carlsson. Sedan frågade han om jordbrukspolitiken. Såsom av en händelse hade jag faktiskt ett program kvar, som är betitlat Miljön, resursen, kvaliteten — jordbrukets framtid.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

Fru talman! Jag måste få återvända för att svara på det som vi har hört så många gånger. Carl Bildt säger att vi vill gå tillbaka. Jag tycker inte att det är att gå tillbaka att ta med sig gamla kunskaper in i ett nytt samhälle och försöka få till stånd ett intellektuellt användande av teknik och kunnande. Jag har själv av någon press — jag minns inte vilken — fått stämpeln på mig att jag är värdekonservativ. Det gäller nog hela miljöpartiet. Vi är inte något konservativt parti för det, men vi skall slå vakt om gamla värden. Det är också en miljöförstöring att förneka dem och låta dem försvinna i en gången tid. Och vi vet aldrig när den dag kommer då vi behöver dessa gamla kunskaper. Jag tog fram Emin Tengströms förslag till samhälle som eft förslag — det hörde tydligen inte Carl Bildt. Han ville gärna tro att vi vill ha hela samhället på det sättet. Så är det inte. Det finns många sådana förslag, och vi måste pröva många för att hitta ett bättre tillstånd än det som vi lever i nu i alla fall. En levande landsbygd har jag jobbat mycket med. Jag har själv mitt ursprung i landsbygden, och jag ser med förfäran på glesbygdsutvecklingen. Mitt första politiska uppdrag var inom civilförsvaret i Västervik, som kallade sig självt ”kommunens sophink”. Jag undrade varför civilförsvarets kallade sig så — det är ju någonting av det viktigaste vi har. Jag ser upprustningen av och återgivandet av status till landsbygden som det bästa civilförsvar man kan tänka sig. Utan en levande landsbygd går det inte att försvara Sverige. Carl Bildts pappa delar den åsikten, det vet jag. Till Bengt Westerberg om förvärvsarbetet — jag skall inte ta detta så ingående, för vi står ju i kö från miljöpartiet att ta upp sakfrågor i eftermiddag och i morgon. Jag vill bara säga att förvärvsarbete skall ställas mot det informella arbetet. Genom att gynna informellt arbete kan vi minska byråkratin. Då får vi fram mycket av den arbetskraft som det talats mycket om att det skall bli brist på. Det informella arbetet kan säkerligen ge oss mycket mera ansvar och mycket mera glädje än det många gånger påtvingade arbete vi har i dag.

Fru talman! I flera inlägg har det riktats kritik mot regeringens handläggning av frågan om SÄPO-kommitténs ledning. Jag vill därför redovisa hur vi har sett på den frågan. Jag har upplevt att kraven på att Carl Lidbom skall avgå egentligen bottnar mera i att man har tyckt illa om hans åsikter än i att han inte skulle ha skött sitt arbete. Det betänkande som lades fram stod inte bara socialdemokraterna bakom utan också folkpartiet, moderaterna och centern. Jag läste i Dagens Nyheter den 16 oktober beträffande vad de borgerliga ledamötena uttalat: ”De poängterar dock att de inte varit missnöjda med Parisambassadörens sätt att sköta arbetet med utredningen.” Ändå restes krav på ordförandens avgång — kanske mest, och direkt, formulerade av Bengt Westerberg i valrörelsens inledning. Jag meddelade då att frågan skulle tas upp vid en partiledaröverläggning efter valet. Det skedde också. Under KU-utfrågningarna i somras noterade jag att Birgit Friggebo, som spelat en aktiv roll här, inte ställde någon fråga till Carl Lidbom. Det är möjligt att jag drog felaktiga slutsatser av detta. Men där hade ju funnits en möjlighet att klara ut vad han hade gjort för fel. När så den nya riksdagen samlades lämnade Birgit Friggebo in en fråga, som civilministern givetvis var tvungen att besvara. Därmed kan man möjligen säga att meningsmotsättningarna skärptes. Det var ju då som regeringen meddelade sin uppfattning. Sedan kom överläggningarna i fredags och där ställde folkpartiet och moderaterna ultimatum. Om Lidbom fick stanna, skulle de lämna kommittén. Vi socialdemokrater söker gärna kompromisser. Men vi är naturligtvis inte beredda till underkastelse, om ett eller två partier ställer ultimatum. Jag sade då och jag säger nu att risken finns att det skapar ett väldigt olustigt prejudikat för framtiden. Det ger naturligtvis oss socialdemokrater möjlighet att säga: Vi accepterar inte den eller den borgerliga ledamoten i fortsättningen. Regeringen försökte finna en lösning som inte skulle behöva ställa problemet på sin spets. Det var i alla fall vår avsikt. Carl Lidbom får, som ensamutredare, avsluta genomlysningen av säkerhetspolisen. Men han kommer att ersättas i den parlamentariska kommittén av en ny ordförande. Det blir den parlamentariska kommittén som skall framlägga lagförslag och övriga konkreta förslag som skall komma till stånd. Det är enligt min mening en hygglig meddelväg som vi har valt. Alternativen hade ju varit antingen att bedriva utredningsarbetet helt utan moderaterna och folkpartiet eller också en total underkastelse från socialdemokraternas sida. Ingetdera av de alternativen tycker jag hade varit bra vare sig för SÄPO-kommitténs arbete eller för det politiska klimatet i vårt land. Sedan vill jag återgå till frågan om Tyresö och Carl Bildt. Det var faktiskt en socialdemokratisk budget som antogs av fullmäktige, och flera partier ställde sig bakom denna. Den enda gång som skatten har höjts i Tyresö under de senaste 20 åren har det faktiskt varit borgerlig majoritet. När jag läser Sunt Förnuft, som jag i och för sig inte studerar alltför ofta, ser jag att av de 19 kommuner som nu planerar skattehöjningar har 17 borgerlig majoritet. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Men en faktor kan ju vara att socialdemokratiska kommunalmän och kvinnor sköter kommunerna skickligt. I alla fall finns det inte något monopol på att sänka skatter. Vi vill först klara utgifterna, social trygghet och annat. Men om det blir utrymme över, vill vi naturligtvis inte av doktrinära skäl hålla skatterna uppe. Jag har inte hunnit kommentera särskilt mycket av miljöpartiet i dag. Men jag vill ändå med anledning av Anna Horn af Rantziens understrykande av det höjda grundavdraget framhålla att det kostar flera tiotals miljarder. Vi kommer naturligtvis att noga följa miljöpartiets motioner. Men hur skall vi klara de inkomsterna på andra vägar? Jag kan försäkra att det inte är någon lätt uppgift att ersätta en inkomst på flera tiotals miljarder. Beträffande friåret på sjukhus vill jag säga att ingen skall behöva gå ifrån sin bostad. 40-55 kr. är vad en helinackordering kostar — med mat, tvätt och medicin. Observera då att de som är utförsäkrade, dvs. efter 360 dagar, nu betalar lägst 55 kr. De får en förbättring, för de kommer ju med de nya reglerna att faktiskt få sänkt avgift, till 40 kr. För de s.k. undantagspensionärerna blir avgiften 30 kr. Jag skall också försöka hinna med att säga några ord om Carl Bildts författningsidéer. När det gäller förlängningen till fyra år tror jag att det skulle vara relativt lätt att komma överens. När det gäller den gemensamma valdagen drar jag andra slutsatser av erfarenheterna än vad också Olof Johansson gjorde. Det har nämligen visat sig att man med gemensam valdag kan föra en mycket aktiv lokal valdebatt. I Malmö skedde så. Där blev det för oss ett lyckosamt resultat den här gången. Men det kan slå åt andra hållet en annan gång. Miljöfrågorna har ju diskuterats oerhört intensivt även lokalt. Vi har en större röstsplittring än tidigare. Min uppfattning är alltså att den gemensamma valdagen är ett bra system. Men jag är beredd att lyssna till andra argument. Eftersom Carl Bildt uttalar sig negativt, vill jag framföra min positiva syn på den frågan. När det gäller socialismen har jag faktiskt gett ett utförligt svar i mitt inledningsanförande. Jag hänvisar till det. Med socialism menar vi icke förstatligande. Vi har aldrig trott på den linjen i stor skala. Det är tvärtom borgerliga regeringar som brukar förstatliga i det här landet. Vi står för den s.k. Undénska funktionssocialismen. Det handlar alltså om att ingripa i marknadsekonomin. Det handlar om en gemensam sektor. Det handlar om de grundläggande idéerna om frihet, jämlikhet och solidaritet, som styr den praktiska politiken. Det står vi för. De idéerna har vi kvar och det är socialdemokratins idéer. Så till Bengt Westerberg, som frågar om jag inte kan ge ett enda exempel på vad en utredning som jobbar med handikappfrågor skulle kunna ge. Ja, den skall särskilt arbeta med rehabilitering. Vi hoppas att man skall komma fram till praktiska resultat — att det går att rehabilitera och att människor, som i dag förvägras rätten till arbete, kan komma ut i förvärvsarbete och därmed aktivt bidra till det här landets utveckling och inkomster. Det är ett exempel, Bengt Westerberg. Men vi tillsätter ju en utredning för att man skall genomlysa det här området. Jag vill inte påstå att jag har en sådan överblick att jag kan göra en total bedömning. Då hade vi ju inte behövt tillsätta någon utredning från regeringens sida. Men återigen: Det viktigaste är att tidigare handikapputredningar har visat att man mycket väl kan komma att lägga fram förslag som leder till reformer. Bengt Westerbergs farhågor på den punkten är således icke befogade. Då är det, återigen, mera befogat att hysa farhågor beträffande folkpartiet — om folkpartiet i grundläggande frågor om skatter och utgifter väljer att gå högerut eller om man väljer att stå upp för en socialliberalism. Väljer folkpartiet det senare — som man har gjort i Solna —, ser jag goda möjligheter till samarbete. Vi får väl se vad som kan ske i riksdagen i fortsättningen. Olof Johansson visade att hans glädje inte är total utan att han kan bli arg också i talarstolen. Jag får väl tolka det så, att det var ett känsligt ämne som jag tog upp. Men egentligen var det ett utomordentligt intressant besked som Olof Johansson gav. Här skulle det vara total öppenhet från alla partiers sida att från sina egna utgångspunkter pröva vilka förslag som skulle genomföras. Ingen var mera värd än andra i det avseendet. Ett klarare besked om att det borgerliga blocket är upplöst och att det inte längre har något värde hade jag, fru talman, inte kunnat drömma om.

Fru talman! Den senaste svenska valrörelsen väckte stor förvåning hos utländska iakttagare. I detta det förmodligen renaste av alla industriländer gjordes miljöpolitiken till huvudämne. Ändå råder det i denna fråga politisk enighet om målet — en bra miljö — även om det kan skilja beträffande medlen. Däremot talades det mycket mindre — från regeringshåll inget alls — om det som utifrån sett framstår som ödesfrågor för Sveriges framtid. Det var egentligen bara vi moderater som i valrörelsen tog upp den snabba utvecklingen mot ett gränslöst Europa. Trots att valrörelsen ackompanjerades av både sjunkbomber på västkusten och nyhetsbomber om kommande inskränkningar i armén, hördes det inte mycket från andra partier om vikten av ett starkt försvar för den svenska neutralitetspolitiken. Och när man i det extrema högskattelandet Sverige diskuterade skattepolitik, handlade det mest om en sänkning av matmomsen. Få idéer är så grundligt utredda som denna, och det har gång på gång visats att den fördelningspolitiska effekten är obetydlig. Barnfamiljerna hjälper man betydligt bättre med det moderata förslaget om ett grundavdrag per barn vid den kommunala beskattningen. De första reaktionerna på valutgången måste också framstå som besynnerliga. Aktiebörsen steg och räntan föll. Framträdande företagsledare uttryckte sin belåtenhet. Men man kan verkligen undra om de insåg de politiska konsekvenserna. Dagen efter valet presenterade tidningen Dagens Industri vad som angavs vara näringslivets fem krav på den nya regeringen. I en enkät utpekades ett fullvärdigt svenskt medlemskap i EG som den absolut viktigaste frågan. Därnäst kom energin, skatterna, inflationen och kostnadstrycket. På samtliga dessa punkter uttrycktes önskemål om åtgärder som vi moderater förespråkat i valrörelsen. Men tydligen hyste man inom näringslivet hopp om att soicaldemokraterna skulle kunna förmås att gå åt rätt håll. Problemet är bara att valresultatet kan väntas leda till att socialdemokraterna inte som tidigare i första hand sneglar över höger axel efter förföljare utan i stället över vänster axel, där man finner grupperingar — gamla och nya — som strävar i motsatt riktning. Utvecklingen mot en fri marknad omfattande 320 miljoner människor i Europa är den största utmaning som Sverige står inför under den närmaste treårsperioden. Vi svenskar kan nå en hög livskvalitet endast genom ett omfattande utbyte med andra länder. De finns som beklagar detta, de som drömmer om en roll för Sverige alldeles för sig självt. Och visst kan vi avskärma oss. Likt Albanien kan vi välja att stå vid sidan av — i ett hörn i Europas utkant. Men förlusten blir då stor i form av kulturell isolering och minskad välfärd. Gemensamt för dem som motsätter sig ett närmande till EG är att de anger neutralitetspolitiken som skäl. Det är något av en paradox, att samtidigt som man inte vill anslå så mycket pengar till försvaret att det på ett trovärdigt sätt kan skydda vår neutralitet, drar man fram just neutraliteten som motiv för att Sverige inte skall kunna stärka sin ekonomiska position och förbättra människornas levnadsvillkor. Det är inte underligt om man utomlands har svårt att urskilja logiken i detta resonemang. I årets regeringsförklaring berördes relationerna till EG med mycket lätt hand. Det har i regeringens närhet byggts upp en stor organisation för att hantera dessa frågor. Men de konkreta resultaten är få, och det är långt emellan dem. Till betydande del hänger det samman med att socialdemokraterna med förkärlek följer EFTA-spåret, som tyvärr är svårframkomligt. I stället blir det nödvändigt att träffa överenskommelser direkt med EG och inte minst att på egen hand anpassa sig till de beslut som fattas i Bryssel för att förverkliga den inre marknaden. I vitboken anges dessa till närmare 300. Av dem har hittills ungefär 100 klarats av, men Sverige har inte hängt med mer än på två. Proportionerna säger något om det arbete som förestår om vi inte vill hamna utanför ett integrerat Europa. Risken är stor — i synnerhet efter årets valresultat — att vi politiker snabbt blir förbioch frånsprungna. Våra stora exportföretag säger att om inte politikerna klarar av saken får näringslivet gå in i EG på egen hand. Det har under senare tid offentliggjorts en rad beslut om företagsköp och fabriksetableringar innanför tullmuren. Låt mig bara som exempel nämna SCA:s planerade anläggning för produktion av tidningspapper i Frankrike. Utöver fördelen med att ligga i ett EG-land kan man räkna med lägre energipriser och bättre tillgång till arbetskraft. För mindre företag, som ofta uppträder som underleverantörer, blir situationen betydligt svårare. Deras möjligheter att konkurrera om uppdragen med alternativa leverantörer inom EG är betydligt sämre. Men både när det gäller större och mindre företag blir konsekvensen att jobben hamnar på annat håll än i Sverige. En annan viktig fråga för den närmaste treårsperioden är som sagt energipolitiken. Här kanske man inte kan anklaga regeringsförklaringen för försummelse, däremot förvirring. I ett och samma stycke sägs att två reaktorer skall tas ur drift under 1990-talet och att energisystemet skall förändras så att försurningen minskar och klimatpåverkan motverkas. Men detta är faktiskt rena snurren. Utmärkande för kärnkraft är just att den inte skapar försurning eller påverkar klimatet. Varje tänkbart alternativ måste innebära ökad förbränning av kol, olja eller något annat, och det spär på luftföroreningarna. Att avveckla kärnkraften i förtid — innan vi har de rena alternativen — står också i strid med folkomröstningens utslag. På linje 2:s röstsedel avgavs löftet att undvika elproduktion med olja eller kol. Vägledande för avvecklingen skall vara säkerhet och ekonomi. Men svenska kärnkraftsreaktorer har inte blivit mindre säkra för att en helt annan konstruktion i Tjernobyl visade sig inte hålla måttet. Och den förtida avvecklingen av två reaktorer kan beräknas kosta 25 miljarder. Ett höjt elpris slår hårt mot energikrävande tillverkning, som råkar vara koncentrerad till redan utsatta delar av vårt land —- Bergslagen och Norrlands kustland. Många tusen jobb väntas försvinna. Inget annat land avvecklar sin kärnkraft — tvärtom byggs den ut i vår närhet, där man med förundran följer den svenska energidebatten. Och nyligen hölls här i Stockholm en konferens med deltagare från ett femtiotal u-länder, som rekommenderade de rika industriländerna att använda kärnkraft för att inte öka miljöförstöringen i världen. Oron var stor för fossila bränslen som kol och olja. Eftersom dessa energikällor kräver mindre avancerad teknik och lägre investeringar borde de förbehållas u-länderna, medan i-länderna i solidaritetens namn skulle hålla sig till kärnkraft. Betecknande var kommentaren från Vattenfalls generaldirektör: ”Vi noterar rekommendationen, men ställer oss inte bakom den och den är inte unik ute i världen.” Förvirringen på det politiska planet får alltså sin återspegling på högsta handläggarnivå. Det tredje önskemålet i Dagens Industris katalog gällde skatterna. Under valrörelsen gjorde ansvariga socialdemokrater vissa preciseringar om margi nalskattesänkningar nästa år och antydde t.o.m. möjligheten att undvara totalfinansiering, vilket skulle kunna öppna för ett lägre skattetryck. Men rösterna var knappt färdigräknade, förrän LO-ordföranden Stig Malm uttalade att sänkta marginalskatter skulle försvåra lönerörelsen. Och kommunaltjänstemännens ordförande sade — i strid med den officiella TCO linjen — att det var bättre att i stället sänka höga kommunalskattesatser. Enligt regeringsförklaringen skall nu marginalskatten minskas med tre procentenheter. Men eftersom skatteskalans inflationsskydd är avskaffat, betyder detta till stor del endast en kompensation för den automatiska skatteskärpning som prisstegringen för med sig. Ett stort antal inkomsttagare, som legat strax under en skiktgräns, får t.o.m. höjd marginalskatt, även om lönen endast följer inflationen. Avdragsrätten begränsas ytterligare, vilket drabbar den som äger sin bostad redan från 140 000 kronors inkomst. Vidare vet vi att många kommuner och landsting — i synnerhet efter det att miljöpartiet hjälpt de socialistiska partierna till majoritet — höjer skatten nästa år. Där blir inkomsttagare med lägre inkomst inte bara utan del av den förändring som sker på statsskattesidan, de drabbas också av en kommunalskattehöjning, som träffar just dem särskilt hårt. Vad blev det av det engagemang som socialdemokratiska valtalare och TV-utfrågare visade för skattesituationen för dem med lägre inkomst? Enligt konjunkturinstitutets höstrapport fortsätter Sveriges redan rekordhårda skattetryck att stiga nästa år. Den ekonomiska tillväxten i vårt land fortsätter att ligga under OECD-genomsnittet. Här finns en klar koppling. Med höga skatter avtar viljan att arbeta, ställa om till nya jobb, spara och starta företag. Konjunkturinstitutet fäster denna gång stor vikt vid vad jag vid flera tillfällen under senare år har påtalat här i kammaren, nämligen den dåliga produktivitetsutvecklingen. Den döljer våra problem genom att sysselsättningen hålls uppe. Men det är ett ofrånkomligt faktum att Sverige, som en följd av vår topplacering i den internationella skatteligan, faller tillbaka i den internationella välfärdsligan. Nominellt utvecklas den svenska bruttonationalprodukten ungefär i takt med andra länders. Men det blir mindre real tillväxt och mera inflation än på de flesta andra håll. Med andra ord är flaskhalsarna på ekonomins utbudssida betydligt trängre än i de länder som tagit itu med att avreglera sina ekonomier. Återigen är den hårda beskattningen den främsta förklaringen. I regeringsförklaringen utlovas — jag vet inte för vilken gång i ordningen — att inflationen skall minskas. Under valrörelsens slutskede försökte regeringens företrädare t.o.m. göra gällande att prisstegringen redan var på väg ned. Men det var ett tillfälligt statistiskt fenomen. Prognosmakarna förutser nu inflationstal för nästa år på 6 och ända upp till 8 96. Det är som vanligt dubbelt upp mot genomsnittet i OECD och minst fem gånger så mycket som i de starka konkurrentländerna Tyskland och Japan. Den femte och sista punkten på listan i Dagens Industri, som jag har följt, krävde åtgärder för att bemästra kostnadsutvecklingen i Sverige. Löneutfallet för i år har successivt fått justeras upp så att det av konjunkturinstitutet nu bedöms till 7,5 26. Det innebär, vilket tydligt framgår av rapporten, att vi fortsätter att förlora marknadsandelar. År 1989 anses från kostnadssynpunkt redan vara kört, som det heter på förhandlarspråk. Löneökningstakten väntas närmast accelerera. Det betyder att finansministerns skräckscenario från budgetpropositionen i våras överträffas i uselhet. Långtidsutredningens kalkyler för hur konkurrenskraften skall återställas har försvunnit all världens väg. Här - liksom när det gäller inflationen — ligger förklaringen hos regeringens ekonomiska politik, framför allt skattepolitiken. Fru talman! Från moderat synpunkt har det parlamentariska läget försämrats efter höstens val. Det gör vår uppgift, att som största oppositionsparti arbeta för den utveckling som präglar andra industriländer i den fria världen, än mer betydelsefull.

Fru talman! Jag vill börja med en allmän fråga: Finns det egentligen några problem i samhället som kan lösas med det som kallas ekonomisk politik? Om man skall tro regeringen är nästan allting gott och väl. Det är mest småsaker som kan behöva ändras. Det klaras med några små krumelurer i kanten på vanlig hederlig socialdemokratisk politik. Om regeringen verkligen tycker så, vittnar det enligt min uppfattning om en sällsynt dålig förankring i verkligheten. Jag vill ge några bilder från vanliga människors vardag. Priserna stiger snabbt. Pengarnas värde urholkas. Av en löneökning äts två tredjedelar eller mer upp av ökad skatt och resten tar prisökningarna. Småbarnsföräldrar står i kö för en dagisplats. Den som har tur får plats i kommunalt dagis, de andra får hanka sig fram utan samhällsstöd, med ”svarta” dagmammor eller på annat sätt. Inte ens alla som får en dagisplats kan vara lugna; rätt som det är stängs dagiset, för personalen slutar och ny kan inte rekryteras. Anställda inom sjukvården jobbar och sliter som bara den. De har dåliga arbetsscheman, det är omöjligt att ändra rutiner, trots att de själva vet hur saker skulle kunna bli bättre, och det är brist på personal. De tvingas ägna mindre tid åt själva vården än åt att förklara för vårdsökande och anhöriga varför det är som det är. Många sliter ut sig i förtid, andra slutar. Lärarna i skolan får inte utveckla sin förmåga att utbilda och bilda. Alltför många byråkrater lägger sig i deras jobb. Många gamla står i årslånga köer för ganska enkla operationer. Andra ligger i fyrbäddsrum inom långvården. Några senildementa irrar runt på ålderdomshem, till men både för sig själva och andra. Många med lägre utbildning tvingas kvar i dåligt betalda jobb därför att det inte lönar sig med vidareutbildning. En högre lön försvinner nästan helt i ökade studielån och högre skatt. Det gäller särskilt många kvinnor. Vi i folkpartiet vill ändra på denna verklighet. Det kräver olika slags reformer. En del kräver mer pengar, dvs. mer resurser genom bättre ekonomisk utveckling. Andra förändringar kräver en ändrad syn på människors förmåga. Fru talman! Under den gångna valrörelsen låtsades regeringen att nästan allt var bra. Nu efter valet måste den erkänna att detta var en bluff. Den ekonomiska verkligheten beskrivs i konjunkturinstitutets höstrapport och i tal efter tal av riksbankschefen. I korthet är läget sådant att den inhemska efterfrågan, framför allt den totala konsumtionen, ökar mer än den totala produktionen. Detta har nu pågått i ett antal år utan att regeringen har gjort någonting. Jag vill citera några meningar från konjunkturinstitutets rapport, som i år är ovanligt rakt på sak. ”Bruttonationalprodukten väntas öka med 1,5 960, dvs. en hel procentenhet mindre än den samlade inhemska efterfrågan. Detta förhållande speglar framför allt det faktum att resursoch produktivitetstillväxten inom landet är otillräcklig för att den inhemska produktionen skall kunna ”svara på” en så snabb efterfrågeökning. Följden blir i stället prisstegringar och förlust av marknadsandelar, hemma och utomlands.” Det är socialdemokratiska försummelser som har skapat denna verklighet. Regeringen har ägnat sig åt att slå vakt om det bestående och har rullat problemen framför sig. Jag vill ge några exempel. För det första: Ingen skattereform har genomförts. Regeringen har inte ens lyckats bibehålla den sänkning av marginalskatten som den själv varit med om att genomföra. Regeringens främsta bedrift på skatteområdet är att den slagit vakt om ett skattesystem som gör det olönsamt med hederligt arbete och studier och mycket lönsamt med fiffel och fusk. Den genomsnittliga marginalskatten har stigit med flera procentenheter sedan 1985 och är nu lika hög som år 1982. Av de heltidsarbetande är det i år drygt 30 90 som har högre marginalskatt än 50 20. Och den är inte bara litet mer än 50 96 utan den ligger på 64 96 eller mer. Jämfört med 1985 är det i dag tre gånger så många människor som blir av med två tredjedelar eller mer av en inkomstökning genom den höjda skatten. För det andra har regeringen envist slagit vakt om de offentliga monopolen och motarbetat den förnyelse och den produktivitetsförbättring som skulle ha kunnat ske genom mer konkurrens och fler enskilda alternativ. Detta innebär till råga på allt att Sverige i praktiken har ett näringsförbud för kvinnor. För det tredje har det bara blivit tomt prat av det som så storstilat kallades den offentliga sektorns inre förnyelse. Minst av allt har regeringen visat någon öppenhet för sådana förändringar som personalen velat genomföra. Byråkratiska regler anses tydligen viktigare än tilltro till personalens kompetens. För det fjärde har regeringen slagit vakt om regleringarna på bostadsmarknaden och inom livsmedelspolitiken. Man har försenat den kvalitetshöjning inom yrkesutbildningen som är helt nödvändig. Däremot har man skaffat fram stora pengar till kollektiva löntagarfonder och infört en ny femte AP-fond. För det femte, slutligen, har regeringen misslyckats totalt med att skapa goda förutsättningar för förnyelse inom industrin. Den etablerade industrin, särskilt de stora företagen, går ganska bra och har hög lönsamhet. Men det räcker inte. Vi har för litet ny industri i Sverige. Det handlar om forskningsintensiv verksamhet och högteknologiska framtidsföretag, som vi inte har i Sverige i dag men som vi borde ha. Jag är övertygad om att ett av de viktigaste skälen till att dessa företag inte finns är att de kräver ett högt risktagande.

Det är dessa försummelser, fru talman, som har skapat dagens problem. Produktionsförmågan är så liten i Sverige att vi vid en ganska ”normal” ökning av konsumtion och investeringar slår i taket. Då stiger priserna och då ökar importen. En regering bör göra något åt detta. Fru talman! Problemen är allvarliga nog i dag. Ändå riskerar de att bli ännu värre om några år. Då kommer vi att ha bara hälften så många unga per medelålders person som vi har nu. Ytterligare några år senare får vi väsentligt fler pensionärer per yrkesaktiv person än i dag. Bristen på arbetskraft kommer att bli allvarlig. Det finns gott om material som beskriver dessa förändringar i befolkningens ålderssammansättning. Men det finns ont om förslag till lösningar från regeringen. Förslaget om längre semester, som är det mest konkreta hittills, förvärrar problemet, vilket skapar ännu större krav på positiva lösningar. Och lösningar finns, men regeringen blundar för dem. Det handlar om att sänka marginalskatten rejält så att det lönar sig att arbeta och vidareutbilda sig och så att det lönar sig att ta risker i företagande.

Fru talman! De krav på förändringar i den ekonomiska politiken som vi i folkpartiet för fram är inte bara motiverade av vår omsorg om den ekonomiska utvecklingen och behovet av sociala reformer. De är också djupt rotade i socialliberal ideologi. Vi tycker att det är rättvist att alla får behålla åtminstone hälften av en inkomstökning eller extrainkomst. Vi tycker att det är riktigt att tillåta olika människor att gå i pension vid olika ålder. Vi tycker det är riktigt att även den som är äldre än 65 år och som vill utföra en arbetsinsats skall uppmuntras att göra det. Vi tycker det är humant att låta flyktingar jobba. Vi tycker det är riktigt att invandrare får användning för den utbildning de skaffat sig utomlands. Vi tycker det är angeläget att ge enskilda människor större valfrihet i fråga om vård, utbildning och omsorg. Vi tycker det är viktigt att ge anställda och företagare utlopp för sin kreativitet. Vi tycker det är rättvist att ge kvinnor rätt att starta företag. Vi tycker det är rättvist att människor med handikapp får rätt till förvärvsarbete. Fru talman! Vi i folkpartiet vill ha en politik som främjar enskilda individers möjlighet till ekonomisk och personlig utveckling.

Fru talman! Enligt den senaste rapporten från konjunkturinstitutet fortsätter den svenska ekonomin att växa även nästa år, men det verkar tyvärr som om takten kommer att avta. Det gäller både konsumtion, investeringar, export och produktion. Trots att en uppbromsning kan komma att ske så kommer ekonomin även 1989 att präglas av övertryck. Det leder i sin tur till fortsatt brist på arbetskraft och andra produktionsresurser. Det bör tilläggas att även om brist på arbetskraft råder i stort så finns en rad regionala avvikelser. Det finns fortfarande en alltför stor arbetslöshet i många regioner. För arbetslösa människor i dessa regioner är den låga arbetslösheten totalt sett en klen tröst. Det finns nu anledning att fundera över hur vi skall få väl utbildad arbetskraft till olika platser i landet. Det finns ett starkt behov av bl.a. högskoleutbildning ute i länen. Det är t.ex. för exportnäringen mycket angeläget att klara rekryteringen av grundutbildad arbetskraft, och det är viktigt att man kan genomföra en decentraliserad högskoleutbildning snarast. Vi ser hur svårt det är i vissa regioner att få till stånd en del av vidareutbildningen ute i länen. Vid den arbetskraftsbrist som råder blir det också angeläget för näringslivet att se om sitt hus då det gäller arbetsmiljöfrågorna. De ökade förslitningsskadorna som konstaterats inom industrin under de senaste åren försvårar rekryteringen ytterligare, framför allt av ungdomar. Deras syn på industriarbete har inneburit svårigheter vid rekryteringen. Vi har också sett att förtidspensioneringen nu går allt längre ner i åldrarna. När man mäter den minskade totala sysselsättningen finner man ett samband mellan förtidspensionering och indirekt sysselsättning. Fru talman! Det finns en rad tendenser i svensk ekonomi som inger oro inför framtiden. De senaste tre åren har tillväxten i allt högre grad blivit utbudsbestämd, dvs. den begränsas av resurser och produktivitet, inte av efterfrågan. En alltför svag utveckling av produktiviteten trots stora investeringar de senaste åren verkar nu vara det största hindret för en stabil ekonomisk tillväxt i Sverige. De svenska lönekostnaderna höjdes förra året med 7 960, dvs. till den nivå som av finansminister Kjell-Olof Feldt beskrevs som katastrofalternativet. Det innebär att vi när det gäller ökningen av lönekostnaderna ligger en bra bit över genomsnittet i konkurrentländerna. Eftersom produktiviteten i Sverige är sjunkande finns det stor risk att lönekostnadsutvecklingen blir ett allt större hot mot det svenska näringslivets konkurrensförmåga. Den svenska konsumentprisutvecklingen kan ses i att konsumentpriserna nu verkar öka med ca 6 20 årligen. Beträffande handeln kan sägas att konjunkturuppsvinget de senaste åren har lett till en kraftig ökning av världshandeln. Marknadstillväxten för den svenska exporten är dock lägre. Det är också så att vi på vissa områden förlorar marknadsandelar. Man räknar med att tillväxten för den totala varuexporten blir svagare, särskilt nästa år, då man kan vänta sig att exporten av råvaror minskar något. De kraftiga nominella lönekostnadspåslag som regeringen genom ett alltför svagt agerande släppt fram har i kombination med en defensiv utbildningspolitik och en mycket stark koncentration till storstäderna lett till den överhettning i den svenska ekonomin som bl.a. visar sig som ett ökat underskott i våra utlandsaffärer. Koncentrationen leder också till en löneglidning, som i sin tur äter upp en alltför stor del av löneutrymmet för löntagarna. Under våren diskuterade vi sparandet ganska mycket. I konjunkturinstitutets rapport räknar man med att de senaste årens nedgång i hushållens sparkvot skall vändas till en positiv trend 1989. Regeringen har aviserat åtgärder i fråga om sparstimulanser. Det är bra, men vi får väl se vad det innebär. De icke-socialistiska partierna presenterade i våras ett tänkbart handlingsalternativ. Då stod socialdemokraterna tomhänta. Innan man ger något besked om var man står när det gäller sparstimulanser består naturligtvis den skillnaden att de icke-socialistiska partierna har ett alternativ, medan socialdemokraterna på det här området saknar handlingskraft. Skall man få tillstånd den förbättring som man tror är möjlig, är det viktigt att de åtgärder som skall sättas in sätts in nu! Jag vill ta upp en annan fråga som berör den offentliga sektorns framtid. Hur skall den offentliga sektorn och de åtaganden man där har inom sjukvård, hälsovård och omsorg för barn och äldre på sikt kunna bemästras? Är den nuvarande organisationen av dessa verksamheter den rätta? Det är några av de viktigaste ekonomiska frågorna inför 1990-talet. Det krävs att vi är väl förberedda. Det verkar inte som om så var fallet med tanke på den kris som nu har utbrett sig inom vissa delar av vårdområdet. Utvecklingen inom t.ex. äldreomsorgen, främst i tätorterna, verkar ha kommit som en chock för många. Det är ett område där omsorgen i dag inte fungerar tillfredsställande. Man frågar sig också: Kan socialdemokraterna med den politik de för verkligen garantera att vi får de resurser eller den organisation som krävs för att få en bra vård i framtiden? Kan den socialdemokratiska stelbentheten då det gäller att tänka nytt verkligen bära framtidens omsorg? Jag vill anföra ett litet exempel på den socialdemokratiska stelbentheten från den stad som jag bor. På ett kooperativt daghem i Gävle nekas föräldrar den självklara rätten att använda föräldrapenningen då de jobbar i sitt kooperativa daghem. Hade det varit ett reguljärt daghem hade de självfallet fått utnyttja föräldrapenningen. Men här får de det inte, därför att det inte gäller för kooperativa daghem. Detta är ett typiskt exempel på hur man direkt motarbetar alternativ i omsorgen. Det är helt fantastiskt att man kan ha en så negativ inställning till insatser som föräldrar själva gör i ett kooperativt daghem. Det här är bara ett enda exempel — det finns många — som visar på den stelbenthet som kännetecknar socialdemokratisk omsorgspolitik och politik för den offentliga sektorn. Andra frågor som man bör ställa är: Kommer det att finnas pengar i AP-fonderna i tillräcklig omfattning? Kommer socialförsäkringsoch sjukförsäkringssystemen att hålla? Det är viktigt att vi diskuterar det och även kritiserar den verksamhet som finns, för att få fram också andra alternativ och kunna pröva kooperativ och andra former. Vi måste vara beredda att tänka nytt. Vid Nordiska rådets session i Oslo i mars månad förde jag fram frågan om en särskild minisession för att behandla frågor kring den nordiska miljöpolitiken. Den tanken ställde sig sedan den nordiska mittengruppen bakom — det är den näst största gruppen i Norden. Det blev senare också ministerrådets beslut, och vi skall nu den 16 november genomföra den nordiska miljösessionen. Det är anmärkningsvärt hur passiv den svenska regeringen har varit när det gällt att få till stånd den här miljösessionen. När man ser tillbaka på alla aktiviteter på miljöområdet i Norden från Karin Söder m.fl. måste man säga sig att det är viktigt att man nu äntligen får till stånd ett samlat grepp på de nordiska miljöproblemen. Den konferens som nu ordnas den 16 november är alltså ett konkret resultat av den politik centern har drivit. Den hade aldrig kommit till stånd om vi inte så småningom i en bredare krets hade fått gehör för tanken på en extra session. Miljöförbättringar kan kortsiktigt verka kosta pengar, men det är ändå en god investering. Det är endast genom god ekonomisk tillväxt som vi kan få fram medel för att göra nödvändiga investeringar i miljön. En stagnerad ekonomi ger ju inget att fördela. Jag skulle sedan liksom Lars Tobisson vilja ta upp några frågor som rör det svenska försvaret men då mest försvarsekonomin. En av hörnstenarna i det svenska försvaret är totalförsvarsplikten med allmän värnplikt och civilförsvarsplikt. Genom detta pliktlagssystem deltar alla i folkförsvaret. Det förekommer nu en debatt om att den allmänna värnplikten är för dyrbar. Man ställer sig då frågan: Vad skulle det kosta folkförsvaret om vi ledde oss in i ett system som börjar likna en legoarmé? Vad kostar det den dag vi differentierar värnplikten så mycket att de som skall göra en lång värnpliktstjänstgöring kräver LO:s grundlön? Det är frågor som man bör besvara innan man börjar diskutera kostnadsaspekten. Det råder ekonomisk kris i armén, sägs det. Alla skyller på att det ekonomiska underlaget har varit för dåligt. Det är riktigt så till vida att det underlag som försvarskommittén fick inte var det allra bästa. Men har finansministern inget ansvar för det, frågar man sig. Har försvarsministern inget ansvar för ekonomin? Både försvarsdepartementet och finansdepartementet hade representanter med i försvarskommittén. Vad var det som hände eftersom den här situationen nu har uppstått på det ekonomiska området inom försvarsmakten? Finansministern kan verkligen inte frita sig från ansvaret — det underlag som har lämnats har ändå godkänts av finansdepartementet och försvarsdepartementet. Det vore intressant att höra vilka långsiktiga funderingar finansministern har på detta område. Den som lade grunden för den ekonomi vi nu har var ju finansminister Kjell-Olof Feldt, som när socialdemokraterna 1983 fick regeringsmakten började med att skära ned den långsiktiga planeringsramen med 200 miljoner per år. Det blev 800 miljoner på fyra år. Det fullföljdes sedan genom en uppgörelse mellan folkpartiet och socialdemokraterna. De problem som nu tornar upp sig inom försvarsindustrin inom försvarets fredsorganisation har socialdemokraterna ett extra ansvar för. En annan fråga som är av stor ekonomisk vidd gäller det som nu håller på att inträffa när det gäller försvarsindustrin. Jag tänker på varvsindustrin, som servar försvarsmakten, på flygindustrin och på robotindustrin. Där håller vi nu på att komma ini en situation där vi inte längre har den systemsammanhållande kompetensen och kan köpa material på det bästa sättet. Det leder till att vi kanske blir helt beroende av att köpa från NATO-länder, och då till ett pris som vi inte har kompetens att förhandla om eller förklara. Med den inriktning som försvarsindustrin har när det gäller varvs-, flygoch robotindustri kommer det att leda till svårigheter att klara de ekonomiska problemen på sikt beträffande försvarsmaterielen. Det vore intressant, om finansministern, som har det samlade ekonomiska ansvaret för detta — det är ju i mycket också en industripolitisk fråga — ville redogöra för den långsiktiga synen på försvarsekonomin. Det värsta bekymret med den försvarsuppgörelse som träffades mellan socialdemokraterna och folkpartiet är egentligen att man fattade ett nytt beslut om planeringsinriktningen för civilförsvaret och hela totalförsvaret. Det är någonting som man inte kan försöka förhandla bort genom att tillskjuta litet mer pengar, utan det är ett grundläggande principfel, som det snarast gäller att komma till rätta med. Därför är det viktigt, som Olof Johansson sade, att en ny försvarskommitté tillsätts snarast för att få bort det mycket trista beslut som man fattade på detta område. Från centerns sida har vi under många år fört fram kravet på att vidga målsättningen för den ekonomiska politiken. Vi har alla varit överens om att vi skall ha full sysselsättning, jämn fördelning av levnadsstandarden, regional balans och balans i utrikesbetalningarna. Regional balans är ett krav som centern drev under väldigt många år men som nu har slagit igenom i det allmänna tänkandet. Det skall alltså nu vara en av målsättningarna i den ekonomiska politiken. Centern har år efter år också krävt att det svenska ekonomiska grundmålet skall kompletteras med kravet på en god miljö. Där har vi fått slåss ganska ensamma, men det har ändå visat sig att de icke-socialistiska partierna har kommit litet längre i tänkandet på det området än socialdemokraterna. Vi vill att man som ett mål i den svenska ekonomiska politiken skall ha kravet på en god miljö, och det är väldigt svårt att förstå det socialdemokratiska motståndet på den punkten. Detta är ett grundläggande miljökrav som vi kommer att slåss för, och vi hoppas att vi får flera med oss.

Fru talman! Valet är över. Stockholmsbörsen visar stor förnöjelse över valutslaget. Vi har en ny börsboom i år. Aktieägarna har tjänat 174 miljarder. Kurserna har stigit med 39 90. Av fjolårets börskrasch finns det inte många spår. Börsboiagen visar — trots tjänstemannastrejken — ett mycket gott vinstår. Bolagsvinsterna stiger med 12 96 enligt företagens halvårsbokslut. Trots att vinsterna ökar är attackerna på de arbetandes löner lika intensiva som tidigare. Med SAF och Verkstadsföreningen i spetsen uttalas att det inte finns plats för löneökningar. Regeringen följer storfinansen i spåren och vill begränsa de arbetandes löner. Men observera att dessa begränsningar gäller bara de vanliga arbetarna i privat och offentlig tjänst. För dem som av företag och myndigheter anses attraktiva — chefer och andra — saknas det inte några pengar till löneökningar. Som en följd av denna politik föreslår regeringen en marginalskattesänkning, vilken mest gynnar höginkomsttagarna. Samtidigt sätts den offentliga sektorns socialt viktiga funktioner på svältkost. Också nu när Sverige går bra — enligt regeringen — finns det många som blir utslagna, utsorterade från arbetsmarknaden. Det är förtidspensionen som återstår. Arbetsmiljöerna har genom höga vinstkrav och därav följande ackordshets och ensidiga jobb producerat nya arbetsskadeoffer. Hela den här utvecklingen har ”den tredje vägens politik” medverkat till. Vinsterna och kapitalets utveckling skall gynnas. Om det eventuellt blir något över sedan de har tagit sitt, kan de breda folklagren få del av det. Visst förlorade väl högerpartierna valet, men högerpolitiken fortsätter med en s.k. arbetarregering vid rodret. Valet gav i alla fall ert besked. Det finns en rörelse som vänder sig mot den här utvecklingen och kräver att rättviseoch jämlikhetsfrågorna skall ställas i centrum i svensk politik. Miljöfrågorna var annars valets huvudämne. De miljöskandaler och miljöhot som avslöjats har på ett påtagligt sätt ifrågasatt den ohämmade tillväxten, en tillväxt som helt saknar socialt och kulturellt innehåll. Drivkrafterna bakom miljöförstörelserna har avslöjats. Sambandet mellan miljöförbättringar och en helt ny fördelning av landets totala resurser har blivit allt tydligare. Dessutom är det så, att påtagliga miljöförbättringar kräver att dagens fåtalsvälde över produktionen av varor och tjärster bryts. Miljöförstörelsen kan alltså inte önskas bort. Det krävs kunskap och insikt om miljöns betydelse för framtiden. Men förutsättningen för en ändring är inte tal från den här talarstolen eller i utskotten, utan den kamp som kan utvecklas mot storfinans och andra makthavare som ställer upp på en ohämmad tillväxt utan socialt innehåll. Det råder inget tvivel om att en bättre miljö på alla plan kräver uppoffringar av alla i samhället. Dessa uppoffringar måste fördelas efter bärkraft. Kapital, förmögenhetsägare, rika och välavlönade måste göra en större ekonomisk insats än de många lågavlönade och resurssvaga i samhället. Stopp för miljöförstörelsen och en bättre miljö går hand i hand med en rättvis fördelningspolitik. Miljökampen är antikapitalistisk, och därför nöjer sig inte vpk med att endast ställa gröna krav. Vpk är miljörörelsen de röda. En annan av valets huvudfrågor var arbetsmiljön. Arbetsmiljön är en maktfråga. Facklig kamp har gett till resultat att de allra sämsta arbetsmiljöerna försvunnit och att vi även har en bra arbetsmiljölag med fina målsättningar. Men redskapen saknas. Det visar 80-talets utveckling. Kemisamhället ställer dagligen till oerhörda lidanden på och utanför arbetsplatserna. Dessutom sliter vi ut människorna i arbetslivet på ett rent djävulskt sätt. Monotona, nötande och stressande arbetsmiljöer skapar det stora antalet belastningsoch förslitningsskador. 80 96 av alla yrkesverksamma inom industrin drabbas någon gång av belastningsskador. De kvinnodominerade verksamhetsområdena drabbas hårt. Direkta kontakter med arbetsskadade människor ger mycket djupa intryck av mänskligt lidande, och man måste ställa frågan: Varför finns det ingen plats för människan i arbetslivet? När jag i valrörelsen tillsammans med C-H Hermansson besökte styrelsen för Kommunals Falusektion mötte vi förtvivlan över utvecklingen. Man hade många yrkesskador på kvinnor under 30 år, och skadefallen ökar. Man kunde direkt peka på orsak och verkan: underbemanning, krav på hög arbetsinsats och bristfälliga investeringar i arbetsmiljöförbättringar. Man kunde samtidigt konstatera att man inte hade någon makt att tvinga fram en bättre arbetsmiljö, trots att alla vet var bristerna finns. Det är bra att regeringen nu kartlägger de 400 000 sämsta jobben. Men redan i dag kunde regeringen lägga fram förslag om att de lokala fackföreningarna och skyddsombuden skulle kunna stoppa dessa vansinniga arbetsmiljöer och tvinga fram nya former för arbetsorganisation som ställer människan i centrum. Vi kunde redan nästa år rädda många människor från skador genom en sådan insats. Vad väntar regeringen egentligen på? För att citera Bertold Brecht: ”Man kallade på arbetskraft men det kom människor.” Därför är det dags att företag och myndigheter tvingas se människan före arbetskraften. Valet blev som sagt ett svidande nederlag för högerkrafterna. Men det viktiga att komma ihåg för hela arbetarrörelsen är att den strukturella högerpolitiken har gått mycket långt i Sverige. Barnevik, Gyllenhammar, Werthén och den nye SJ-chefen har stöpt om Sverige. Klassklyftorna har ökat kraftigt. Men folk ville inte dessutom vara med i rena kriget mot de fattiga och resurssvaga — därav högerpartiernas valresultat. Ironiskt nog för högerpartierna är att när deras nyliberala idéer, som har genomsyrat 80-talet, har fotfäste i samhället, är det en socialdemokratisk regering som förvaltar denna högerinriktade politik. Det är naturligtvis en följdriktig utveckling för socialdemokraterna, eftersom de redan vid SAP:s och LO:s kongresser 1981 slog in på den tredje vägens politik, som i dag har öppnat för klassklyftorna, utslagningen och kriserna inom socialt viktiga områden som vård, omsorg, service och kultur. Hela arbetarrörelsen borde med erfarenhet av 80-talet — och av valet — återvända till de traditionella arbetarrörelsevärderingarna. Det är hög tid att rättvisekraven, jämlikhetsidealen, solidariteten och gemenskap och kollektivt delade villkor görs till ledstjärnor i hela arbetarrörelsens politik. Det är dags att bryta högerpolitiken och dess värderingar. Omprövningens tanke måste väl få litet extra näring när ett av storfinansens språkrör, Hans Werthén, är mycket tillfredsställd över valresultatet och finner att det är bra att SAP och vpk har en stabil majoritet i riksdagen. Nu kommer vpk att göra Hans Werthén besviken. Vi kommer inte att vara något regeringsunderlag för att genomföra den tredje vägens ekonomiska politik. SAF och den nyliberala politiken måste stoppas, som vi från vpk ser det. Men vilken roll bland krafterna i samhället spelar LO under sin nuvarande ordförandes ledning? LO har faktiskt — det måste arbetarrörelsen erkänna —i modern tid aldrig varit så tillbakapressat som nu. Är det då inte dags för arbetarrörelsen och LO att ta den utmaningen på allvar och lämna den tredje vägens politik? Nog för att valet både har gett vpk råg i ryggen och ökat människors förtroende för en rejäl arbetarpolitik, men vi inser att ett kampdugligt LO behövs i vårt land. Fortsätter LO på den väg som nu senast dess ordförande skisserat i Sundsvall, kommer det inte att bli bara ett nytt Dalaupprop utan hundra. Det går inte i längden att nonchalera stora arbetargruppers berättigade krav på en rättvis fördelning av landets totala resurser. Dalauppropet hånades för kravet på 1 000 kr. i månaden för ett år sedan. Utvecklingen har visat att det skulle ha behövts minst 1 000 kr. till de lågavlönade för att få någon rättvisa till stånd på arbetsmarknaden. Lönekampen är den avgörande delen av fördelningskampen i samhället, mellan kapital och arbete, mellan kapital och privat och offentlig konsumtion. Det är ingen tillfällighet att reallönerna för Sveriges arbetare är lägre än 1976, att arbetarnas del av industrins förädlingsvärde har sjunkit med nästan 11 20. Det är heller ingen tillfällighet att arbetarna i det här landet ligger i botten på den västerländska lönestatistiken. Det är SAF och regeringen som har gått i spetsen för de låga löneökningarna och tillbakapressandet. I stället har vinsterna ökat så att de i dag är rekordhöga, och likviditeten i företagen är jättestor. Nu ropar storfinansen återigen att kostnadsläget inte får stiga, alltså att lönerna inte får öka. Och på det ropet kommer svar som ett eko från regeringen. Vart är vi egentligen på väg? Sveriges socialdemokratiska ledning har tydligen tagit på sig uppgiften att Sverige skall ha västvärldens lägsta arbetarlöner. Det är egentligen en historisk skandal. Lönekampen har även en avgörande betydelse för fördelningen till de socialt viktiga områdena, inte minst miljöområdet — områden som har kommunerna som huvudman. Låga löneökningar är detsamma som dåligt skatteunderlag. Avstår lönearbetarna från att ta ut löneökningar, får den offentliga sektorn inte de 65 kr. av hundralappen som annars går dit. En hundralapp som blir kvar i företaget ger samhället kanske 20 kr. Rättmätiga löneökningar till de breda löntagargrupperna är ett verksamt bidrag till en socialt rättfärdig politik. För den offentliga sektorns socialt viktiga områden gäller också den övergripande fördelningspolitiken. För vård, omsorg, skola och kultur har vpk föreslagit en engångssatsning på 10 miljarder kronor och att vi varje år genom en vinstskatt ser till att det kommer 10 miljarder till dessa områden. Löneökningar kan inte utan allvarliga konsekvenser bytas ut mot skattesänkningar. Effekterna för kommuner och landsting kan bli ganska stora. Stannar pengarna kvar i företagens kassakistor, är dessutom risken stor att de hamnar i spekulation. Ett huvudvillkor är egentligen, om man skall ”hjälpa till” i en avtalsrörelse, att skattesänkningarna är fördelningspolitiskt riktiga, samtidigt som man ser till att överföra medel från kapital till den offentliga sektorn. nästkommande vecka strider mot en rättvis fördelningspolitik. Den modell som regeringen använder ger ju den lågavlönade med ca 75 000 kr. ingen som helst skattesänkning, medan den som är uppe i 300 000-kronorsklassen kanske får 6 000 i skattesänkning och den som har en halv miljon i årsinkomst kan räkna med 13 000 å 14 000 kr. Det är en upprörande politik som skapar djupa klyftor i samhället. Vi från vpk föreslår i stället en skatterabatt på 2 000 kr. till de vanliga arbetarna och dessutom rejäla lönelyft till lågkomstintagarna, så att det sker en rättvis fördelning. Inte minst skall man fundera över om man inte i avtalen i år måste få in garantiklausuler som ser till att de arbetande direkt får pengar på lönekontot, om priserna stiger över en viss nivå. Det lönetak som aviserats på den statliga sektorn och som finansministern så gärna vill ha även på kommunaloch landstingsområdet har två spjutspetsar. De riktas dels mot de vanliga arbetarna, dels mot den offentliga verksamhetens huvuduppgifter. Till sist, fru talman, vill jag säga att den tredje vägens politik är anpassning till kapitalets krav. De arbetande är arbetskraft i socialdemokratins Sverige, precis som storfinans och borgerlighet vill ha det. Som en följd av den inställningen hamnar regeringens finansoch industripolitik alltmer i EG:s händer. Sverige kan inte leva i en ankdamm, det är sant, men får inte heller ätas upp av de imperialistiska koncernerna. Ett nej till EG-makthavarna är inte ett nej till Europa. För arbetarrörelsen är det i stället ett ja till koncernfackligt samarbete över gränserna, ett Europa enat på de arbetandes grund. Ett nej till EG är även ett ja till en nationell utveckling i Sverige och ett ja till global solidaritet. En rejäl arbetarpolitik, byggd på arbetarrörelsens traditionella socialistiska värderingar, kan utgöra en grund för Sveriges och de arbetandes framtid, ett värn för internationellt samarbete och global rättvisa.

Fru talman! Det blev inte mycket EG-debatt i partiledarrundan. Ingvar Carlsson bejakade det utvidgade EG-samarbetet, och han fick av Carl Bildt genast betyget ”med beröm godkänt” — punkt, slut. Det är ganska naturligt, för de är ju överens. Det finns ett dominerande block i EG-frågan som består av samtliga de fyra största partierna. Så om Lars Tobisson och moderaterna vill ha EG-debatt — och det uppskattar vi att de vill — får de nog liksom under valrörelsen nöja sig med att det blir en debatt framför allt med oss. Fru talman! När jag i förra veckan som sekreterare för samarbetsorganisationen Europas Gröna i EG-parlamentets byggnad i Bryssel träffade ett femtiotal politiker från gröna partier i 18 europeiska länder, 10 av dem med gröna ledamöter i parlamenten, för att diskutera de första utkasten till ett samlat grönt program inför EG-valet i juni nästa år, föll det mig aldrig in att fråga mig: Tillhör Sverige Europa? Naturligtvis tillhör Sverige Europa. Och Norden. Och Östersjöregionen. Och Världen. Det utmärkande för svensk utrikespolitik efter andra världskriget har varit att Sverige, trots sin geografiska placering i Europa och sin självklara delaktighet i europeiskt kulturarv, har vägrat att isolera sig i en Festung Europa med taggarna utåt. Tvärtom — Sverige har fört solidaritetsoch biståndspolitik med utgångspunkt i en allmänmänsklig känsla av samhörighet också med fattiga människor i fjärran länder med helt andra kulturtraditioner än vår. Det var i detta perspektiv Tage Erlander i sitt s.k. Metalltal 1961 slog fast: ”Det är oerhört väsentligt att inte betrakta den internationella solidariteten som uteslutande en europeisk fråga.” Detta var eft skäl för Tage Erlander att säga nej till svenskt medlemskap i EG, dåvarande EEC. Men han hade fler skäl. Han slog fast att Sverige inte vill delta i en organisation vars syfte är att stärka NATO. Han, och i ännu högre grad Olof Palme, stod för ett neutralitetsbegrepp som inte bara betydde formell alliansfrihet i fred i syfte att bibehålla neutralitet i krig, utan som innebar en trovärdig neutralitet som bas för en aktiv kamp på världsarenan för fred och frihet. Under Olof Palmes tid kom denna svenska solidaritet med de små folkens rättigheter ofta att gälla tredje världens förtryckta, i Vietnam, i södra Afrika, i Latinamerika. I dag har det neutrala Sverige dessutom fått en strategisk roll i samband med frigörelseprocessen i Östeuropa. Häromdagen fick jag brev från företrädare för Estlands gröna rörelse. De vill ha samarbete, de vill ha stöd för sina krav på ”reell ekonomisk, kulturell och politisk suveränitet åt Estlands folk”. Naturligtvis får de vårt stöd. Men vad blir det stödet värt, om vi själva i Sverige avvecklar vår ekonomiska och politiska suveränitet? Vad blir vårt stöd för en decentralisering och ökad självständighet för regioner och nationer i Östeuropa värt, om vi samtidigt aktivt medverkar till att försvaga regioner och enskilda stater i Västeuropa och i stället centraliserar alltmer makt i händerna på centrala organ i Bryssel? Hur skall Sovjetsystemets fragmentisering kunna fortgå, om det NATO-anknutna Västeuropa samtidigt utvecklas till enhetsstaten Storeuropa? Just insikten om denna fara var ytterligare ett skäl för Tage Erlander att avvisa EG. Han motsatte sig att Sverige skulle ”uppge sin suveränitet till överstatliga organ som styrs av majoritetsbeslut”. Han slog vakt om det som t.o.m. svenska EG-vänner jublar över — men bara när det gäller Estland — nämligen så grundläggande saker som svenska folkets rätt att sig självt beskatta, denna riksdags rätt att fatta självständiga beslut utan att fråga en supermakt om lov och den svenske finansministerns sätt att bedriva en ekonomisk politik som tryggar hög sysselsättning. Erlander ville inte avstå från svenska folkets rätt att självt besluta över, som han sade, ”den ekonomiska politiken, skattepolitiken, socialpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, jordbrukspolitiken, kapitalrörelserna, tullarna etc.”. Han skulle i dag antagligen ha förlängt sin uppräkning med miljöpolitiken, konsumentpolitiken och hälsopolitiken. Men det är alltså just den utveckling Erlander varnade för som nu pågår. De fyra största riksdagspartierna har enhälligt beslutat att Sverige skall anpassa sig i allt till EG — i allt utom utrikesoch säkerhetspolitiken. Vad det konkret innebär börjar nu, efter valet, sakta men säkert att tränga ut till svenska folket. Jag skall bara nämna de allra färskaste exemplen: Dagens Nyheter rapporterade i söndags att ”barnens säkerhet kommer i kläm när EG nu skapar nya normer för konsumentprodukter. Centrifuger som kan slita av armarna och spisar som kan bränna barnhänder tillåts i Europa och måste accepteras också i Sverige.” TCO-tidningen rapporterade för en tid sedan att ”anpassning till EG kan ge sämre bildskärmar”. Ny Teknik berättar i sitt senaste nummer att ”EG-kommissionen vill införa patent på växter och djur och möjligen mänsklig vävnad”. Om detta säger sekreteraren i den svenska delegationen för hybrid-DNA-frågor: ”Jag kan förstå EG:s kommersiella aspekter men situationen sätter Sverige i ett oerhört dilemma. Regeringen söker ju en harmonisering med EG. Samtidigt har vi fått en skyddslag som förbjuder gentekniska ingrepp på djur. Skall man då kunna ta patent på förbjudna djur?” Jag låter frågan gå vidare till regeringen. Det handlar om hundratals sådana konkreta fall av s.k. EG-anpassning, som i själva verket betyder svensk underkastelse under beslut som redan är fattade av EG. Och jag ger gärna Lars Tobisson en eloge för att han klart sade att det handlar om en ensidig anpassning från svensk sida. Några realförhandlingar är det mycket sällan fråga om. Men EG är alltså inte vilken samarbetsorganisation som helst. EG ärsom LO-tidningen i ett anfall av insikt skriver i sitt senaste nummer — ”kapitalets tummelplats”. EG är en organisation som bygger på den mest extrema form av nyliberal ideologi. Vad annat kan en sådan ideologi leda till än — som det heter i LO-tidningen — ”europeiskt bakslag i rättvisefrågorna”. EG är inte Europa. EG är inte ens Västeuropa. EG är en speciell samarbetsform som utgår från storföretagens intressen och syftar till att skapa en västeuropeisk stormakt på den extrema nyliberalismens grundval. Att moderater och folkpartister genom bindning till EG försöker smita förbi folkviljan och i smyg vinna åter vad de i demokratisk ordning förlorade i valet, är kanske begripligt. Men hur kan centern medverka i detta bedrövliga spel, som kommer att förvandla hela Sverige till en glesbygd? Och hur kan socialdemokratin så skändligt svika Tage Erlanders ideal och löften? Nu skall man göra EG till ett vänsterprojekt, säger en del nygamla vänstermän. För att stärka Europavänstern skall Sverige gå med i EG! Men varför då inte lika gärna söka medlemskap i Sovjetunionen för att stärka tendenserna till glasnost och perestrojka? Nej, tesen om att Sverige måste offra sin suveränitet av solidaritet med Europavänstern skulle ha varit helt chanslös — om det inte vore för Thatcher! Hear, hear, den reaktionära järnladyn attackerar EG. Enligt blockpolitikens logik svänger då Labour ett varv och de svenska EG-vännerna får nytt hopp. Ty det som Thatcher kritiserar måste ju en svensk socialist älska. Varmed de blockpolitiska skygglapparna än en gång riskerar att leda samhällsutvecklingen mot en katastrof. Ett problem med socialister är att de har svårt att skilja på liberalism och konservatism — en defekt de numera tycks dela med svenska moderater. De f.d. svenska moderater som röstade grönt i valet gjorde det antagligen för att de är mer konservativa än liberala, dvs. de tycker det är viktigare att bevara — konservera — en god miljö än att låta marknadskrafterna härja fritt bland livsvärdena. På samma sätt var Thatchers utfall mot EG en seger inom henne för konservatismen över marknadsliberalismen. Om den ekonomiska friheten kräver att brittisk makt i Storbritannien måste uppges, då föredrar en brittisk konservativ att bevara självstyret. I detta avseende borde inte bara de gröna utan också goda socialister kunna instämma med Thatcher i hennes försvar för nationell suveränitet. Ty till skillnad från liberalismen förenas faktiskt konservatism, socialism och det gröna tänkandet av övertygelsen om att det finns andra och t.o.m. högre värden än de rent materiella. Problemet för Sverige är förstås att här tycks både konservatismen och socialismen — i varje fall inom socialdemokratin — vara döda. Vad återstod då på valdagen för de allt fler som har andra förebilder än mammon än att rösta grönt? Men trots att han enligt Hans O Sjöströms bok ”Klassens ljus” var liberal redan när han blev socialdemokrat borde det finnas skäl för finansminister Feldt att begrunda sin egen framtid i ett EG-harmoniserat och krämarliberalt Sverige. Vad kommer han att ha kvar för ekonomiska styrinstrument när den svenska kronan är ersatt av ecun, när Bengt Dennis blivit friställd på grund av riksbankens fusionering med EG:s centralbank och när harmoniseringen av momsen har skurit ner statsinkomsterna med 40 miljarder enligt Svensk Exports beräkning? Vad skall en svensk finansminister syssla med då egentligen? Fru talman! Det är hög tid att också EG-frågans konstitutionella aspekter klarläggs. I den hemliga EG-regeringen —- som kallas för Rådet för Europa-frågor —- som styr EG-anslutningen dominerar finansfurstar utan demokratiskt mandat. Alla nya alternativa och gröna folkrörelser är utan inflytande. I det parlamentariska organ som skall informera riksdagspartierna, EFTA-delegationen, förvägras riksdagens mest EG-kritiska parti, miljöpartiet de gröna, representation. Sanningen är att Sverige reellt, om än inte formellt, håller på att överföra beslutsrätt till EG. Det får enligt grundlagen ske endast enligt reglerna för grundlagsbeslut. Men hela EG-harmoniseringen sker utan att reglerna för grundlagsändring iakttas. Därför överväger miljöpartiet de gröna att till konstitutionsutskottet anmäla EG-harmoniseringen som granskningsärende. Fru talman! Valresultatet var i ett avseende, kanske också i många andra, kristallklart: ju mer EG-vänlighet, desto större valbakslag och ju mer EGs-kritik, desto större valframgång. De partier som inte förstår att rätt tolka dessa signaler kommer att drabbas av många chocker, det tror jag man kan lova. Här står Sveriges suveränitet, Sveriges välfärd, liksom hela den internationella solidaritetens former, på spel. För socialdemokratin står dessutom ett gammalt politiskt arv på spel. Här står arbetarrörelsens möjligheter att fungera fritt, att sluta arbetsmiljöavtal, att fungera som stark facklig rörelse på spel. Här står miljörörelsens, konsumentrörelsens, hälsorörelsens och alla de nya folkrörelsernas möjligheter att agera — deras intressen och deras värden — på spel. Vi har framför oss en koalition som påminner om den norska 1972.

För miljöpartiet de gröna är och förblir internationellt samarbete med alla folk på hela jordklotet på jämlika villkor, för att garantera mänsklighetens överlevnad, ett huvudmål. Vi kommer inte att stillatigande låta oss isoleras i en västeuropeisk rikemansborg med taggarna mot miljarder fattiga och förtryckta.